Herr talman! Man kan närma sig det problem som vi nu diskuterar från olika utgångspunkter. Min utgångspunkt är en liberal samhällsuppfattning. Det blir då naturligt att säga, att affärerna bör få använda öppettider som ett konkurrensmedel för att tillgodose konsumenternas önskemål. Det blir också rimligt att utgå från att detta kommer att ske i en utsträckning som motsvarar konsumenternas efterfrågan. Vill vi ha en decentraliserad ekonomi, där konsumenternas önskemål blir styrande, är detta en naturlig utgångspunkt. Följden är att bevisbördan åligger dem som vill inskränka denna möjlighet för affärerna att anpassa sig till konsumenternas önskemål, dvs. dem som vill ha en affärstidslagstiftning. De måste anföra särskilda skäl för det. Ett stöd för denna utgångspunkt är att näringsfrihetsombudsmannen, som ju har till uppgift att just se till att konsumenternas intressen tillgodoses genom näringsfrihet, har tillstyrkt att lagen skall bort. Jag skall ta upp de skäl som har anförts för att ha en sådan här lagstiftning. Men först skall jag be att få påpeka att det alltid har rått en skillnad mellan möjligheterna att hålla öppet och det verkliga öppethållandet i butikerna. Den skillnaden kommer naturligtvis att kvarstå, om lagen avskaffas. Det kommer sannolikt att bli, som många har sagt, ganska begränsade förändringar i form av något längre öppethållande på kvällarna och söndagsöppet, framför allt i storstäderna men kanske även i andra tätorter. Att det blir begränsade effekter av ett avskaffande är emellertid inget skäl för att bibehålla lagstiftningen. Det skäl som framför allt har framförts här i debatten är ju att närhetsservicen kommer att minska. När man skall bedöma detta, måste man först och främst komma ihåg att den nuvarande lagstiftningen inte har varit något verksamt skydd för att bibehålla en utvecklad närhetsservice. Under sexårsperioden 1963—1969 lades inte mindre än 23 000 butiker ned, och utvecklingen har ju fortsatt. Det finns alltså inte anledning att tro att lagen har någon särskilt betydande effekt. Affärstidslagens slopande kan naturligtvis tänkas skynda på utvecklingen, men det kan även anföras vissa skäl för motsatsen, nämligen att fri affärstid ger en chans till en bättre närhetsservice. I ett nyutkommet nummer av Vår Bostad skildras en servicebutik i kooperativ regi i Lidköping, som just är ett exempel på möjligheterna för närhetsbutikerna att konkurrera bl.a. genom en utvecklad service inklusive ökat öppethållande. Denna butik har öppet från kl. 9 till kl. 21 alla dagar på året utom jul-, nyårs-, påskoch pingstdagen. Man har funnit att lördagseftermiddagar och söndagar är stora köpdagar och att mer än hälften av inköpen för närvarande görs på dispenstid. Den ansvarige konsumdirektören säger att det är klart att det kommer att bli en skärpt konkurrenssituation för denna butik, om affärstidslagen skulle avskaffas. Men han påpekar också i denna artikel att alla butiker inte kan konkurrera. Man har inte råd att hålla en stor butik öppen på utsträckt tid lika mycket. Han menar att ett avskaffande av lagen är en chans för närhetsservicen. Det bör väl också påpekas att denna närhetsbutik inte håller högre priser än de större butikerna. Det klarar man enligt uppgifterna i artikeln bl.a. genom att ha ett smalare sortiment, vilket är naturligt för en närhetsbutik. Några som har varit emot förslaget att avskaffa lagen är kioskhandlarnas organisationer. Man kan diskutera vad orsaken är till detta. Men det tyder inte på att ett avskaffande skulle vara en stor risk för närhetsbutikerna. Det är snarare så att kioskhanglarna anser att närhetsbutikerna kommer att kunna konkurrera bättre, om lagen avskaffas. Jag tycker för min del att kioskhandlarna drar en något felaktig slutsats. De får möjlighet att vidga sitt sortiment och därmed ge sina kunder en bättre service. Man kan också peka på en annan omständighet, nämligen att stora butiker i tätorternas centra redan i dag har öppet längre på lördagseftermiddagarna än vad en del närhetsbutiker har. Inte heller detta har lett till, som man ibland säger, att närhetsbutikerna har känt sig tvingade att ha samma öppettider och därmed kanske få en orimlig arbetsbörda och alltför stor kostnadsbelastning. Det andra skälet som har framförts är att ett ökat öppethållande skulle leda till högre priser. Utredningen har diskuterat detta mycket ingående i sitt betänkande på s. 83—86. Den slutsats som utredningen drar är att konkurrensen är så hård inom detaljhandeln i dag att det inte finns någon nämnvärd risk för högre priser. Som handelsministern påpekade kan man tänka sig den utvecklingen att de affärer som inte vill ha söndagsöppet kan konkurrera genom lägre priser, medan de som i stället vill erbjuda mera service tar ut högre priser på söndagarna. Det förekommer redan, bl.a. på en del bensinstationer. Herr Hallgren gjorde — om han ursäktar — en halsbrytande uppläggning av problematiken när han sade att de stora varuhusen har intresse för ökat öppethållande för att de skall få ta ut vilka priser de vill. Man kan rikta mycken kritik mot de stora varuhusen — det finns en viss problematik i utvecklingen mot stormarknader — men en sak kan man väl ändå inte komma ifrån, nämligen att det är varuhusen och stormarknaderna som är prisledande i riktning neråt; det är inte de som tar ut de höga priserna, utan deras priser ligger lägst. Det är bra att en statlig nämnd kan följa utvecklingen. Jag är övertygad om att den inte kommer att finna att avskaffandet av lagen leder till nämnvärt högre prisnivå. Snarare finns det vissa förhållanden, som utredningen också utvecklar, som tyder på motsatt effekt. Framför allt vill jag anföra en principiell synpunkt: här är det fråga om en möjlighet för affärerna att ge utökad service. Med rätta brukar vi inte förbjuda affärerna att ge utökad service bara för att denna service kostar pengar. Det gör vi inte i andra sammanhang. Vi säger inte att servicen blir för dyr så butikerna får inte erbjuda konsumenterna den. Detta är ett helt nytt resonemang. Det tredje skälet är hänsynen till de anställda. Där vill jag bara i all korthet instämma med dem som har påpekat att vi har en arbetstidslagstiftning. Det finns många andra som arbetar i servicenäringar i vid bemärkelse — t.ex. inom transportväsendet, på bensinstationer, i kiosker och på restauranger — och som just därför att det är en serviceverksamhet arbetar på tider då många andra människor är lediga. Man kan ha fullt förtroende för att de fackliga organisationerna på ömse sidor kan åstadkomma uppgörelser som ger de anställda den självklara och rättmätiga ersättning som de bör ha för obekväm arbetstid. Det har ju också skett. Inte heller det skälet kan alltså motivera en speciell lagstiftning just för dem som är anställda i vissa servicenäringar. Detta är de huvudskäl som har anförts mot ett avskaffande av affärstidslagen. Jag är medveten om att man kan ha en annan utgångspunkt än den jag har angivit och säga, att eftersom vi har en lag måste man kunna åberopa vissa skäl om man vill avskaffa den. Det finns också starka sådana skäl. För stora konsumentgrupper är ett utökat öppethållande väsentligt.

Detta var alltså för snart tio år sedan, och det är väl inget tvivel om att den andelen har ökat i takt med samhällsutvecklingen i storstaden. Man kan säga att det här inte är en majoritet. Nej, men det är en stor minoritet, och vi brukar väl försöka utforma samhället så, att vi tar hänsyn också till behoven och önskemålen hos minoriteter. I det här fallet är det dessutom fråga om minoriteter som vi ofta talar om att vi skall ta särskild hänsyn till: dels ensamföräldrarna, dels de familjer där båda makarna arbetar. Det gäller alltså att underlätta den gifta kvinnans förvärvsarbete, och det är en utveckling i jämlikhetsriktning. Jag kan också citera vad som sägs i en skrivelse från Stockholms socialdemokratiska kvinnoförbund till Stockholms stads slakthusoch saluhallsstyrelse, där det påpekas att man haft konferenser om temat ”öppet och stängt” och där en rad kvinnor har vittnat om behovet av alltmer kvällsoch söndagsöppet. ”Familjerna vill gärna kunna göra sina klädinköp, köp av möbler, tunga matvaror och kapitalvaror etc. under söndagarna då både barn och föräldrar är lediga. Man behöver inte ta ledigt från arbetet, jäkta mellan kl. 17—18 eller på grund av knapphet på tid riskera impulsoch lockköp.” Det är alltså inte bara fråga om en jämlikhet mellan män och kvinnor utan också fråga om att skapa ökad demokrati inom familjerna när man låter alla familjemedlemmar vara med om viktiga beslut. Ett annat viktigt skäl är att det blir ökade möjligheter till deltidsanställningar. Om man har en negativ inställning till deltidsarbete, är detta inte något skäl. Men om inställningen är positiv, om man anser att det är rimligt att även människor, som inte kan arbeta heltid, skall ha en möjlighet att hålla kontakt med arbetsmarknaden, är detta ett skäl för avskaffande av lagen.

Herr talman! Det finns anledning att påpeka att också herr Romanus uppfattade ett ökat öppethållande som ett konkurrensmedel för att, som han sade, tillmötesgå konsumenternas behov. Jag har sagt att ett ökat öppethållande är ett konkurrensmedel för detaljhandeln som vi rimligen inte bör tillmötesgå. I det här fallet har möjligen handelsministern och herr Romanus samma uppfattning. Närhetsservicen kommer att minska, säger herr Romanus, och pekar på att strukturomvandlingen redan nu har bidragit till att antalet butiker har skurits ned. Det är riktigt. Med denna nya servicemöjlighet, säger han, kommer man att kunna konkurrera om kundernas intresse. Det vittnar om en ganska dålig kunskap om det köpunderlag som handeln räknar med för att kunna vara konkurrenskraftig i en s.k. närhetsbutik. Jag nämnde tidigare att en omsättning på 3 miljoner kronor anses nödvändig. Den servicebutik som herr Romanus talade om konkurrerar just med ett väsentligt minskat sortiment men med ett utökat öppethållande. Jag vet inte om det ur konsumenternas synvinkel är rimligt att en närhetsbutik skall ha ett mycket mindre sortiment och troligen högre priser men ett vidgat öppethållande. Att de ”svaga” konsumenterna, som icke är bilburna, skall få betala mer för denna närhetsservice kan vi naturligtvis inte acceptera. Joursystemet, som jag har förordat och som så många remissinstanser har ställt sig bakom, innebär, säger herr Romanus, på sina håll en minskning av öppethållandet och på andra håll en ökning. Jag skall försöka besvara frågan om vem som skall styra utvecklingen, om det är kommunerna, länsstyrelserna, regeringen eller om det är ”samspelet” mellan handeln och konsumenterna, som herr Romanus kallade det. I motionen står det att varje kommun kan äga rätt att ha en livsmedelsbutik öppen söndag och helgdag och i större kommuner en butik i varje centrum. Det är alltså de förtroendevalda representanterna som skall avgöra detta servicebehov lika väl som man skall avgöra det servicebehov som konsumenterna har på den sociala sidan i vad det gäller barnstugor, ålderdomshem och annan kommunal service av olika slag. 37 Man avgör också behoven i dag genom utformningen av den fysiska planeringen. Följaktligen skall man också i kommunerna avgöra behoven i en sådan här servicefråga.

Herr talman! Jag har också ett referat från Lidköping, som jag citerade ett kort avsnitt ur i går, men det citatet hoppade herr Romanus över. Däri sägs att det kommer folk från hela bygden, ja, t.o.m. från grannstäderna. Där måste det ju då ske en kundomfördelning. Det är ju det enda som händer, om man åker från andra håll för att handla i en butik som har öppet. Enligt referatet säger också butikschefen — som är en av två heltidsanställda, resten av personalen är sex deltidsanställda — att det är inget problem att få folk. Det tror jag är helt riktigt. Siffrorna beträffande försäljningen skall jag här inte ta upp. Beträffande arbetet säger man vidare att var och en har ett schema. Ingen tjänstgör t.ex. två helger i följd. På varje skift är man bara två i affären. Det visar ju att ett utsträckt öppethållande medför sämre arbetstider för de redan anställda. Man måste alltså arbeta i skift. Det är klart att kundunderlaget i viss mån blir tillfredsställande så länge det bara är en affär som har öppet. Det säger man också i en annan pressdebatt, att så länge få haft sent öppet på en ort, har det ofta varit lönsamt. Men om alla skall konkurrera på det sättet så upptäcker man snart att kundunderlaget och köpkraften är begränsade. Det är väl ändå ingen som betvivlar att detta skulle förändras med öppethållandet. Kunderna blir inte fler och köpkraften blir inte större. Jag har hävdat motsatsen. Sedan har det talats om ob-tilläggen som man får i samband med lagens slopande. Här vill jag citera från Handelsanställdas kongress. Det har sagts att det var inga motioner väckta i frågan, men kongressens första stora debattämne var just affärstidsfrågan. I referatet sägs på den punkten att ”ett ökat ob-tillägg inte ska ligga till grund för ett lagrums vara eller ej. Det är en ren förhandlingsfråga som ska göras upp vid bordet utan sidoblickar på bytesobjekt.” Det var just vad jag sade också i går. Det har skett en svängning i opinionen, men det tycks de som är för lagens slopande inte ha märkt. På kongressen sade också ordföranden i Handels avdelning i Stockholm: ”Klockan är en minut i tolv, kanske finns det en möjlighet trots allt med hänsyn till den förskjutning vi har fått i debatten. Det är nu inte enbart tal om de handelsanställda och deras situation utan det gäller också kostnaderna för samhället i form av barntillsyn och liknande. Jag föreslår att kongressen uppdrar åt förbundsstyrelse och förbundsråd att bevaka eventuella öppningar för att få till stånd en skärpning av affärstidslagen.”

Herr talman! Till skillnad från vad fru Theorin påstod sade jag inte tvärsäkert att det kommer att bli en utveckling av närhetsservicen, utan jag betonade mycket starkt att det finns en osäkerhet om vad som kommer att hända här. Därför bör man följa utvecklingen. Men man kan ju heller inte vara tvärsäker på motsatsen, som fru Nordlander var då hon sade att det är självklart att om affärstidslagen avskaffas så kommer den här butiken i Lidköping inte längre att kunna hålla samma låga priser och ha samma gynnsamma situation. Jag åberopar ett uttalande av en av de ansvariga i Konsum i Lidköping. Han tror att man kommer att kunna konkurrera bl.a. därför att man inte har så stor butik. Slutsatsen bör väl bli: Låt utvecklingen visa om denna form av närhetsservice är konkurrenskraftig! Jag ser inte något skumt i att man påpekar att öppethållande är ett konkurrensmedel och innebär en bättre service. Det är för övrigt inte min upptäckt utan det är något som utredningen mycket tydligt har visat. Enligt mitt sätt att se skall vi ha en decentraliserad ekonomi, där de olika näringsidkarna konkurrerar om konsumenternas gunst genom att ge service, hålla låga priser och upprätthålla ett sortiment. Konsumenterna får då genom sina inköp visa vad de föredrar. Man kan väl inte — som fru Theorin gör — säga att vi självfallet inte kan acceptera att en närhetsbutik håller ett mindre sortiment. Vilka vi? Det måste väl vara politikerna som inte kan acceptera det. Det är en utopi att tro att vi skall kunna ha en närhetsservice med samma sortiment som de stora varuhusen och fackbutikerna. Om vi inte kan acceptera ett annat alternativ, kommer vi inte att få någon närhetsservice alls. Vi får lov att finna oss i att närhetsbutikerna har ett smalare sortiment, om de över huvud taget skall kunna överleva. Jag ställde vidare till fru Theorin frågan vilka som skall ha avgörandet: politikerna, länsstyrelserna eller regeringen. Fru Theorin svarade att jag borde ha kunnat läsa i motionen att det var kommunalpolitikerna som skulle ha avgörandet. De avgör så mycket annat att de kan avgöra också detta. För det första står det i reservationen, som ju är vad man har yrkat bifall till, att man skall överväga om överflyttning av dispensgivningen till länsstyrelserna skulle gagna reservationens syfte. Det talas alltså inte där om kommunalpolitikerna. För det andra vill jag med all respekt i världen för kommunalpolitikernas förmåga att fatta beslut säga, att det — i varje fall enligt mitt sätt att se — måste vara bättre om man i större utsträckning kan överflytta bestämmanderätten från kommunalpolitikerna till konsumenterna, så att de enskilda människorna själva får visa vilka önskemål de har. Det är, för att använda ett politiskt värdeord, bättre närdemokrati. För övrigt vill jag beträffande de deltidsanställda säga att det inte är säkert att dessa värderar deltidsarbete och högre ersättning för obekväm tid lägre än att ha ett heltidsarbete enbart på vardagar.
Herr talman! När det gäller vem som bör avgöra vilket sortiment konsumenterna skall ha, herr Romanus, talar jag om den erfarenhet man har inom detaljhandeln, och det är detta som konsumenterna enligt mitt förmenande borde ha rätt att ställa krav på. Man skall kräva antingen ett fullgott sortiment till hyggliga priser inom nära och rimligt avstånd — och det ankommer på kommunerna att planera avståndet till butikerna — eller andra distributionsformer som hemsändning och telefonbeställning, konsumentbehov som man inom handeln hittills inte varit beredd att tillmötesgå. Man bör alltså, om man nu skall räkna med en uttunning av butikerna, kunna kräva andra serviceformer. Men ett smalare och alltmer minskat sortiment till högre priser drabbar bara de svaga konsumenterna, som icke är bilburna. De andra kommer att med bil ta sig till de butiker där de kan köpa till billigare priser. Det är inte den utvecklingen jag vill ha. För mig är de fria marknadskrafternas spel verkligen avskräckande, och det kan bli dyrköpta erfarenheter om vi inte låter samhällsinstanserna bära ansvaret för planeringen. Att kommunerna enligt mitt förmenande är den rimliga instansen i detta sammanhang innebär ju inte, som det framhålles i reservationen, att man skall överväga om ett överflyttande kan tillmötesgå detta krav. Om dispensrätten bör ligga hos länsstyrelserna är alltså en värdering som regeringen får göra. Därefter bara ytterligare ett förtydligande. Herr Romanus säger att det finns stora konsumentgrupper som tidigare krävt ett ökat öppethållande. Han åberopar därvid en utredning från 1963, där en tredjedel av de familjer som icke hade hemarbetande vuxen önskade ökat öppethållande. Men herr Romanus underlät att omtala att vi efter 1963 har fått ett annat öppethållande, nämligen till kl. 20.00 på kvällarna. Denna möjlighet har icke utnyttjats av dessa konsumentgrupper. Det är en stor minoritet, säger herr Romanus. Enligt utredningen är det enbart storföretagen som har krävt detta. Vad utredningen har tagit hänsyn till är att det under 1970 har visat sig icke föreligga något uttalat konsumentbehov av öppethållande utöver vad vi för närvarande har. Beträffande de deltidsanställda vill jag för min del säga att det inte kan vara rimligt att man utnyttjar kvinnorna till deltidsarbete kanske på lördagar och söndagar med en sämre social trygghet och mindre sociala förmåner, som det därvid otvetydigt blir fråga om. Man skall inte acceptera en sådan utveckling utan man skall självfallet kräva att de skall ha en trygghet i sin anställning och en fullgod ersättning. Som jag ser det skall det i första hand vara fråga om heltidsanställning.
Herr talman! Jag har litet svårt att förstå, herr Romanus, sambandet mellan låga priser och ökat öppethållande. Jag tror att vi alla måste vara överens om att avskaffandet av affärstidslagen troligen kommer att innebära höjda priser. Herr Romanus säger också, att man tvingar inte ut kvinnorna i det här arbetet. Men frågan är ju vilka som står till förfogande. Det är enbart den grupp som jag talade om mycket utförligt i mitt anförande i går. De kvinnor som står till förfogande är de som inte kan konkurrera om andra arbeten och som därför är hänvisade till ett visst, trångt område. Då blir det ingen valsituation, utan de befinner sig i en tvångssituation. För att klara sin ekonomiska situation tvingas de ut på arbetsmarknaden på de villkor som Maj Britt Theorin här har talat om.
Herr talman! Först skall jag be att få påpeka att den undersökning som jag citerade avser önskemål om livsmedelsbutikers öppethållande på söndagar. Den finns återgiven i den offentliga utredningen från 1965. Vad det kan ha för betydelse att öppethållandet därefter har utsträckts till klockan 20.00 på vardagar förstår jag inte riktigt. Fru Theorin sade att det inte är rimligt att utnyttja kvinnor till deltidsarbete. De skall ha trygghet, och de skall i första hand ha heltidsarbete, ansåg hon. Här är det väl en fråga om hur mycket vi skall dirigera människors tillvaro. Många människor vill arbeta deltid. För min del vill jag gärna se en utveckling därhän att män arbetar deltid i större utsträckning och att kvinnor får en möjlighet att ta deltidsarbete i stället för att som nu inte få något förvärvsarbete alls. Det är vad det är fråga om, fru Theorin. Att föräldrar till små barn båda två i första hand skall arbeta heltid är något som man kan bedriva opinionsbildning för, om man vill det, men det skall sannerligen inte politikerna sitta och bestämma. Vi bör acceptera att många människor vill arbeta deltid och att en hel del av dem vill vara mer med sina barn. Det är min principiella uppfattning, och den stämmer överens med många människors önskemål. Den tvångssituation som man råkar ut för i dag innebär ju att deltidsarbetet är sämre ställt från social synpunkt och på många andra sätt. Det bör rättas till genom att deltidsarbetet ges en bättre ställning. Det har vi också föreslagit många gånger i riksdagen. Den tvångssituation som fru Nordlander sätter dessa kvinnor i är att de inte får något förvärvsarbete alls. Det tror jag varken de själva eller någon annan kan anse vara en bättre situation. Det är ingen måtta på regleringslusten hos en del socialdemokrater. Inte nog med att man skall bestämma affärstiderna. Nu verkar det som om fru Theorin var inne på att man skulle bestämma sortimentet i affärerna också. Det är den enda rimliga slutsats jag kan dra, när hon säger att vi inte kan acceptera ett smalare sortiment i närhetsservicen. Jag tror för min del att det måste vi göra om vi skall ha någon närhetsservice. Det säger sig självt att en närbutik inte kan ha hur brett sortiment som helst. Det är väl också ganska rimligt att av det som man kan köpa på nära håll finns ett mindre urval än som kan erbjudas i ett större köpcentrum. Framför allt tror jag emellertid att man inte bör förstora upp följderna av en förändring på det sätt som fru Theorin gör och säga att en sådan kommer att gå ut över närhetsservicen. Det är över huvud taget icke bevisat vilken riktning ändringen får, om man avskaffar lagen. Vad som står klart för de flesta är väl ändå, när diskussionens hetta har gått över, att några dramatiska förändringar blir det inte, om affärstidslagen avskaffas, utan endast en mindre anpassning till konsumenternas önskemål.

Herr talman! Av debatten om affärstidslagens vara eller inte vara framgår med önskvärd tydlighet att detta är en svårbedömd fråga. Något egentligt faktaunderlag om konsekvenserna av lagens avskaffande kan man inte hitta, och då blir det naturligtvis lätt så att tro och tyckande får vara argument för den ena eller andra ståndpunkten. Men vi skall väl inte heller bortse ifrån att det ligger motstridiga intressen i botten. Det gäller inte minst de konkurrerande företagen inom detaljhandeln. De enskilda köpmännen har sina intressen att bevaka, kedjeföretagen har sina, kooperationen har sin syn, kioskhandeln sin, osv. Detta återspeglas naturligtvis i debatterna här i riksdagen. Vi har ju alla våra påtryckare. Men alla skjuter konsumentintresset framför sig. Dock kan man väl säga att konsumentintresset är också ett ganska mångtydigt begrepp. Skall man hävda detta rent och klart, måste det innefatta ett motstånd mot prishöjningar och mot en utarmning av närhetsservicen. Men redan inför den enkla frågan om butikstiderna måste vi konstatera att olika konsumenter har olika behov och önskemål. Vi har då att göra en bedömning av vilka krav som är så väl grundade att en lagstiftning inte får hindra att de uppfylls. Affärstidsutredningen har inte gett oss så mycket fakta om konsumentkraven. Jag vet för övrigt inte heller vilket slags undersökning man skulle ha gjort för att kunna prestera ett sådant underlag. Vi vet ändå att allt flera hushåll saknar någon hemarbetande medlem, vidare att antalet hushåll med lång resväg mellan hemmet och arbetsplatsen ökar. För dessa gäller att de har ett begränsat utrymme för inköpsarbete. Antalet personer på landsbygden och i mindre tätorter som har ofullständig butiksservice är redan nu betydande. Åtskilliga av dem disponerar bil endast på kvällar, lördagar och söndagar — om det nu finns en sådan i familjen. För alla dessa kan en utsträckt affärstid, inklusive söndagsöppet, vara av stor betydelse. Detta om behovet av fri affärstid. Och så till konsekvenserna. Betyder det höjda priser? Det är återigen en fråga som knappast går att besvara på teoretisk bas. Handelsministerns meddelande ger inte heller sken av att man kan bedöma den saken i förväg. Därför är en skärpt prisövervakning nödvändig när affärstidslagen upphör dels för att för konsumenterna påvisa om prishöjningar inträtt på vissa köpställen, dels också för att påvisa om slopandet ger anledning till mera allmänna konsekvenshöjningar i vidare kretsar. På den negativa sidan har vi vidare farhågor för att strukturförändringarna, vilka särskilt drabbar vissa grupper, skall påskyndas. De har ju flera gånger åberopats i denna debatt. Frågan är alltså om en annan ordning för butikstiderna påverkar denna utveckling. Detta kan sägas ha ett mycket nära samband med distributionsutredningens uppgifter och vara en del i hela det problemkomplex som denna utredning har att behandla. Är det då en så viktig del att man skall låta distributionsutredningen ta hand om frågan såsom det föreslagits, eller skall man avvakta distributionsutredningen innan man tar itu med öppethållandefrågorna? Först vill jag säga att distributionsutredningen, som jag har ett visst ansvar för, vid utarbetandet av sitt remissvar noga övervägt denna fråga och för sin del funnit, att man inte skall invänta dess betänkande. Skälen har varit de uppenbara olägenheterna i nuläget med gällande dispensförfarande. Vidare finner distributionsutredningen att fördelarna med frisläppande ur konsumentsynpunkt synes vara större än nackdelarna. Man rekommenderar emellertid att konsekvenserna beträffande prisnivån och strukturutvecklingen särskilt skall undersökas, och den senare är självfallet just distributionsutredningens huvudfråga. Den nämnd som här föreslagits kan göra detta på ett ganska bra sätt. Personligen har jag den meningen att frågan om när olika försäljningsställen skall ha öppet naturligtvis har ett sammanhang med hur de attraherar olika konsumentgrupper och på det sättet påverkar sin försäljningsvolym. Men jag kan inte inse att ett ökat öppethållande motverkar de små enheterna, de s.k. närhetsbutikerna. Här har sagts flera gånger att man tror — och jag vill gärna ansluta mig till den tron — att det kan vara ett verksamt konkurrensmedel för just dessa att de anpassar öppethållandet till föreliggande konsumentbehov. Eftersom man på så många håll och med olika medel eftersträvar just en närhetsservice är det väl intressant att se vad ett ökat öppethållande kan betyda. Servicekommittén, en av de få remissmyndigheter som har gått emot förslaget från affärstidsutredningen, förtjänar och har också fått uppmärksamhet. Kommittén åberopar den helhetssyn som måste styra samhällsutvecklingen och som den har försökt formulera. Den räknar in varudistributionen i en grupp funktioner där kommittén anser det vara ett samhällsansvar att grundförutsättningar för full behovstäckning skapas i form av planeringsåtgärder. Man ger i fortsättningen en ganska pessimistisk bild av förhållandena och utvecklingen. Jag har ingen anledning att polemisera mot detta, inte heller mot uttalandet att konsekvenserna av de fria marknadskrafternas spel i fråga om butikstäthet, butikslokalisering, varudistribution och kommunikationer hitintills har varit av övervägande negativt slag för stora konsumentgrupper. Jag kan däremot inte dela servicekommitténs mening att gällande lag med möjlighet till öppethållande alla vardagar mellan kl. 8 och kl. 20 ger tillräcklig serviceförsörjning i fråga om dagligvaror om det kombineras med kommunernas dispensrätt och att denna kommunernas dispensrätt bör användas som ett styrmedel i den kommunala serviceplaneringen. Detta fordrar, säger man, en översyn av dispensreglerna, som nu tillämpas olika i olika kommuner. Enhetliga riktlinjer för dispensgivning bör, säger man vidare, utformas från klart formulerade sociala och konsumentpolitiska målsättningar. Jag måste erkänna att jag föreställer mig att dispensgivning för butiks öppethållande skall ha en mycket mer begränsad funktion än som ett avgörande styrmedel i en allmän distributionspolitik. I det sammanhanget kan jag inte undertrycka en fråga om vad som egentligen menas i reservanternas sammanfattning. De säger där att ”statsmakterna inte i nuvarande läge bör avhända sig möjligheten att genom reglering av affärstiderna påverka strukturutvecklingen inom detaljhandeln och hålla tillbaka prisstegringarna”. Och så säger de att det ”blivit uppenbart att allvarliga skador kan uppstå om samhällsutvecklingen på väsentliga områden får styras utifrån rent företagsekonomiska bedömningar. Exempel härpå kan hämtas från många områden — regionalpolitik, miljöpolitik, trafikpolitik, samhällsplanering i stort.” Jag ställer frågan därför att det vore bra att få ett förtydligande av vilka tips man kan ha utöver reglering av affärstiderna. Man kanske rent av har konkreta uppslag.

Om jag inte vill lägga så stor vikt vid frågan om butiksöppethållande som påverkansfaktor i strukturförändringarna som många har gjort här, vill jag däremot gärna understryka att det finns starka krafter som verkar påskyndande på förloppet i fråga om strukturförändringarna. Jag skall tillåta mig att i största korthet referera en del av en artikel som Orvar Westelius har skrivit i Stockholms handelskammares senaste meddelande under rubriken Morgondagens inköpsbeteenden i Stockholmsregionen. Där diskuterar han en annan faktor för påverkan av strukturfrågorna, och det är bilen. Han bygger upp sitt resonemang på faktiskt köpbeteende hos olika inkomstgrupper, hushåll med och utan bil och boende på olika platser i regionen, och han säger: ”Ungefär 30 70 av alla hushåll i den norra Stockholmsregionen ligger i inkomstgruppen 20—34 tkr. Dessa hushåll köper mindre i innerstaden, mer i varuhusen och oftare på lördagar än hushåll med högre inkomster. Dessa skillnader i inköpsmönstret beror inte på olika resmönster, olikheter i arbetsplatsernas läge eller olika sysselsättningsgrad. Den sannolikaste förklaringen är att dessa hushålls konsumtion i högre grad än vad gäller hushåll med större inkomster inriktas på det sortiment som erbjuds i varuhusen och stormarknaderna. Speciellt utpräglat är detta mönster för de yngre hushållen i denna hushållsgrupp. Unga familjer med inkomster under genomsnittet men med bil lever ofta ett utpräglat ”förortsliv med ganska sällan förekommande kontakter med innerstaden och cityområdet. Deras resande är lika frekvent som i hushåll med högre inkomster men inriktar sig i högre grad mot områden utanför innerstaden.” Sedan tar han upp framtiden och talar om vad som händer när ett hushåll får ökade inkomster: ”Det är sannolikt att massdistributionskanalerna följer med denna breddning av efterfrågan och utökar sina sortiment inte på djupet utan på bredden. En framtida inkomstutjämning bör även leda till att en ökande andel av konsumtionen går att fånga upp genom massdistribution av varor av stormarknadskaraktär. Ökat bilägande kommer att innebära att den starkaste tillväxten av bilägande sker i hushåll med idag relativt låga inkomster. För dessa hushåll medför bilägandet en större förändring av inköpsmönstret än för andra hushåll med högre inkomster. Vi kan uttrycka det så att bilägandet ökar snabbast bland de presumtiva kunderna i de större centras varuhus och i stormarknader. De tendenser i köpvanornas förändring som vi beskrivit leder till minskade inköp i innerstaden och en så stark ökning av inköpen i större centra ute i regionen att möjligheterna att bygga ut dessa centra kan visa sig otillräckliga. Dessa restriktioner öppnar marknaden för centra av annan karaktär, centra anpassade till mycket stor andel bilkunder koncentrerade till veckosluten. Sådana regionala centra skulle kunna betecknas som tredje generationen servicecentra karakteriserade av läge intill det regionala vägnätet, liten lokal marknad, lågt markutnyttjande och stora möjligheter till utbyggnad och förändring av lokalernas användningssätt. — — — Av betydelse för möjligheterna att etablera sådana regionala centra är emellertid utvecklingen av stormarknadsetableringarna i regionen.

Jag citerade inte detta för att göra något slags personlig deklaration, men jag vill påstå att det här är ett uttalande, gjort av en person med stor betydelse för branschens planering för framtiden. Och med all respekt för målsättningar, som man nu ställer upp i serviceutredningen och på andra håll, tror jag att när vi skall söka förverkliga dessa behöver vi styrmedel som ännu inte är presenterade. Jag hoppas att de möter en bred uppslutning när de presenteras, för att man skall kunna angripa de problem som här i dag så livligt debatteras. Distributionsutredningen har naturligtvis i detta sammanhang ett primärt ansvar. Till slut, för att återgå till dagens begränsade ärende, är min slutsats, herr talman, att föreliggande fakta visar att man inte kan förlänga nuvarande lag; alltför stora brister vidlåder den. En återgång till en gammal ordning med starka restriktioner kan jag inte heller finna passar ini dagens situation. Men samtidigt vill jag medge — och det har jag redan gjort — att det är oklart vad konsekvenserna av det föreslagna frisläppandet betyder för prisutveckling och strukturförändringar. I båda fallen kan emellertid den föreslagna nämnden få avgörande betydelse när det gäller att snabbt slå larm och ta upp frågan igen. För distributionsutredningen kommer erfarenheterna att ha betydelse som en av de många pusselbitar som vi behöver då vi skall utforma mål och medel för samhällsinflytandet i fråga om varudistributionen. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Låt mig helt kort beröra anledningen till att jag tillsammans med några centerpartister motionerat om fortsatt giltighet för affärstidslagen efter den 1 januari 1972. För det första befarar vi att de ändrade konkurrensförhållandena kommer att försätta de mindre företagen i en sämre situation än för närvarande. Följden kommer med all säkerhet att bli ytterligare nedläggningar, vilket i sin tur kommer att medföra sämre närhetsservice både i tätorterna och i de glesare befolkade delarna av landet. För det andra tror vi att priserna kommer att påverkas ofördelaktigt. För det tredje måste man räkna med att butikspersonalens arbetsförhållanden kommer att försämras, något som vi finner orimligt i en tid då man i övrigt vidtar åtgärder för att förbättra tjänstgöringsförhållandena. De negativa verkningar som ett borttagande av affärstidslagen kan väntas föra med sig uppvägs därför enligt vår uppfattning inte av de fördelar som man eventuellt kan uppnå genom att slopa den. Om lagen slopas, kan ju butikerna hålla öppet på i princip vilka tider som helst, och vi finner för vår del inte en sådan utveckling mot ett ”kontinuerligt öppethållande” inom affärsvärlden önskvärd. Både affärstidskommitténs undersökningar och erfarenheterna inom handeln tyder på att det stora flertalet konsumenter i stort sett är nöjda med de affärstider som handeln tillämpar för närvarande. En allmän förlängning av affärstiderna kommer knappast att medföra någon ökning av den totala omsättningen inom handeln. Den ökade omsättning som stormarknader och varuhus kan uppnå genom ökat öppethållande kommer därför sannolikt att leda till motsvarande omsättningsminskning i butiker av annan typ. Ett viktigt syfte med den hittillsvarande affärstidslagstiftningen har varit att tillförsäkra såväl anställda som företagare inom detaljhandeln tillfredsställande arbetsförhållanden. Sådana hänsyn måste enligt vår uppfattning fortfarande tillmätas stor betydelse när man bedömer värdet av fria affärstider. Många handelsanställda torde — de förbättrade ekonomiska villkoren till trots — betrakta ökad kvällsoch söndagstjänstgöring som en försämring av arbetsförhållandena. Stor hänsyn måste också i detta sammanhang tas till de företagare som själva arbetar i sin rörelse och till medhjälpande familjemedlemmar. I de mindre och medelstora butikerna svarar företagarna och deras familjemedlemmar för den dominerande arbetsinsatsen. Dessa grupper omfattas inte av arbetstidslagen. Affärstidslagen ger alltså dessa grupper ett socialt skydd, som är svårt att uppnå på annat sätt. Det är enligt vår mening angeläget att statsmakterna inte avhänder sig den möjlighet som affärstidslagstiftningen ger att påverka strukturomvandlingen inom handeln. Frågan om man skall ha fria affärstider eller inte bör därför prövas först då statsmakterna tar ställning till de förslag som distributionsutredningens undersökningar föranleder. Herr talman! Mot denna bakgrund får jag yrka bifall till den reservation som är fogad till näringsutskottets betänkande nr 53.

Herr talman! Jag hör till dem i denna kammare som menar att en reform, en förändring, skall motsvara ett klart uttalat behov. Man skall vara övertygad om att det man sätter i stället är bättre, och vi är många som menar att ett slopande av affärstidslagen inte motsvarar något sådant klart uttalat behov. Och här gäller verkligen satsen att man vet vad man har men man vet inte vad man får. Uppenbarligen vet inte herr handelsministern det heller, för det är ju tveksamma sättningar i hans skrivning. Remissorganen är också tveksamma, synes det mig. Om man läser deras yttranden fullt ut kan man ta vissa delar till intäkt för våra yrkanden lika väl som för handelsministerns yrkande. Prisoch kartellnämnden t.ex. är ju i sitt yttrande inne på prisfrågan, och nämnden bör ju begripa sig på konsekvenserna där. Dispensfrågan har diskuterats, och det är klart att den är väsentlig, men den har ju inte med lagen att göra. Då får man angripa dispensförfarandet. Det är svårt att påstå att de nuvarande förhållandena har vållat någon märkbar olägenhet, om man som sagt bortser från den snedvridning som dispenserna har medfört. Det har ofta sagts att de många småhandlarna riskerar att bli utplånade. Det kan naturligtvis inte bevisas men det kan befaras. Och här säger man att det är lätt att åberopa sig på skilda opinioner. Men Köpmannaförbundet måste väl representera en kvalificerad opinion, och vi måste väl ha märkt trycket även från de handlare som vi själva låter oss servas av. Gå runt och fråga! Jag har försökt göra det, och jag har inte mött en enda som ville slopa affärstidslagen. Låt mig ta ett exempel från hopen. Det är en fru Anderberg i närheten av Värnhemstorget i Malmö som har 150 meter till Domus varuhus, 100 meter till Tempo och 100 meter till EPA och som alltså redan nu befinner sig i ett rätt svårt konkurrensförhållande. Det är ett familjeföretag, en speceriaffär, som hon driver med hjälp av sina närmaste, och en hel del av hennes kunder är pensionärer. Det är klart och tydligt att i det konkurrensläge där hon befinner sig har hon inte råd att förlora en enda kund. Blir det nu öppethållande på söndagen, vilket det torde bli, inträffar för henne den förändringen, om hon klarar situationen, att hon får serva sina kunder på sju dagar i stället för sex, och det är ingen större vinning. Hon vinner ju inte någon ny marknadsandel. Det har sagts många gånger på ett förträffligt sätt att den här förändringen att man slopar lagen producerar ju inte fler köpare, utan det blir bara en omfördelning och en omfördelning mot de större företagen. Nu säger man också att ingen tvingar ju människor att ha öppet — det är ingen lag om öppethållande, utan vederbörande har frihet att stänga. Men det är väl helt uppenbart att en sådan frihet är en chimär. I ett konkurrensförhållande måste man uppleva att man inte har något val; man har att antingen stänga och gå under eller försöka hänga med. Och det är klart att man i en sådan situation väljer det senare. Jag tycker det är helt falskt att där tala om en frihet som är av värde för företagarna. Om man hade använt det resonemanget vid behandlingen av annonsskatten i våras, så kunde man ha sagt: Ja, men ingen företagare är ju tvungen att annonsera. Han kan låta bli; då slipper han att erlägga den skatten till herr Sträng. Men var och en förstår väl att en sådan företagare inte skulle vara med i svängen så särskilt länge. Sedan vill jag också säga några ord om de fria marknadskrafterna, som många menar skall få spela fritt. Det där är väl mycket tveksamt. De fria marknadskrafterna måste väl liksom naturkrafterna stävjas, så att man förhindrar de olyckor sådana krafter kan åstadkomma. Vi måste skydda de institutioner som gör icke obetydliga folkgrupper väsentliga tjänster. I motionen 1571 av herr Komstedt och mig talar vi om situationen för de gamla och handikappade. Jag tycker att den saken har kommenterats alldeles för litet. De äldre människorna går till sina närbutiker inte bara för att köpa kaffe, socker och grädde, utan för många av dem är besöket i butiken den enda mänskliga kontakten under dagen. Då utbyter man tankar och pratar litet och får på det sättet kontakt med andra människor. Det är en social aspekt som man inte får glömma bort. Vi vet också att de gamla och handikappade blir villsamma i de stora varuhusen — förklarligt nog. Jag tycker att man inte behöver vara särskild gammal för att bli villsam i stora varuhus. Där finns i regel inga människor att fråga till råds. Man irrar omkring. Visserligen finns det expediter där, men det verkar som om det fanns ganska få försäljare med varukännedom. Tveksamt är väl också om inte utvecklingen mot stora varuhus kommer att avbrytas. Jag tycker att vi i ett välfärdsland som Sverige skulle kunna kosta på oss litet service också. Utvecklingen där vänder sig kanske, men då har redan många av de små företagen lagt ned sin verksamhet. Sedan skall jag också säga någonting om distributionsutredningen, som fru Lewén-Eliasson också berörde. Utskottet menar att den utredningens resultat inte behöver inväntas, utan man kan tillstyrka förslaget om lagens avskaffande redan nu. Det tycker jag är oklokt, så mycket mer som fru Lewén-Eliasson nyss sade att när utredningen är klar — och hon bör veta vad hon talar om, eftersom hon är ordförande i utredningen — kan det framkomma synpunkter som hon hoppas då skall bli beaktade i detta sammanhang. Varför i all rimlighets namn då inte vänta till dess utredningen är klar? Om vi har haft denna lag i 50 år, så kan vi väl ha den ett par år till, då vi får fram sådant som klarare än nu kan ge vid handen huruvida vi behöver reglering på detta område eller inte. I vår motion har vi också anlagt en annan aspekt, som ser ut att ha kommit bort i utskottets betänkande och i reservationen, nämligen den sociala aspekten och de rent mänskliga synpunkterna på denna fråga som jag tidigare har berört. Vi vill slå vakt om människornas fritid, vi vill att alla skall få en samlad fritid. Vi vill ge den moderna, stressade människan tillfälle till ett stimulerande familjeoch helgdagsliv. De värden som ligger i det har vi sannerligen all anledning att slå vakt om i det här landet, där splittringen inom familjerna ofta är stor. Om nu också helgdagarna kommersialiseras bidrar vi till en splittring, som ofta har många bekymmer i släptåg. Jag vet att det är lätt att nonchalera detta; man kan ju inte klart registrera det i kalla siffror. Men var och en som sysslar med människor vet att jag har rätt. Nog bör vi i ett välfärdsland ha råd att hålla oss med en söndag, en helgdag. Jag är inte ute för att slå vakt om kyrkan — hon klarar sig nog — men jag vill slå vakt om människorna. De som nu mer eller mindre tvingas till söndagsarbete får sin söndag splittrad och får inte samma möjligheter till ett berikande familjeliv och gudstjänstliv. Vi skall som politiker inte nedvärdera dessa ting. Det gäller människors andliga behov. Vi skall se till att människor får möjlighet att tillgodose även dessa behov. Jag kan försäkra de ärade kammarledamöterna att det finns många människor här i landet för vilka helg och gudstjänst är en ofrånkomlig del av verkligheten. Det är faktiskt så att kyrkorna samlar mer folk än alla idrottsevenemang tillsammans. Detta är som sagt inte min huvudpunkt i detta sammanhang, men det hör till bilden, och det har skamligen försummats både i utskottets skrivning och i reservationen. Man kan inte påstå att det finns några nämnvärda olägenheter med den nuvarande ordningen. Jag finner därför, herr talman, slopandet av affärstidslagen helt onödigt och yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Det är verkligen svårt att efter en så här lång debatt anföra några nya synpunkter, och jag skall inte heller göra något försök till det. Men jag känner stort behov av att ändå delta i den här debatten. Jag finner nämligen att förslaget är ett steg mot ytterligare kommersialisering av vårt samhälle.

Vi kan ju aldrig få ett samhälle som är helt stängt på söndagarna — hur skulle förresten det se ut? Det är ingen som tänker sig ett sådant samhälle. Men man behöver inte, menar jag, ta steg i fel riktning. Man bör då hellre gå åt det andra hållet. Jag upplevde för många år sedan med stor tillfredsställelse att posttjänstemännen slutade bära ut posten på söndagarna. Det var många som protesterade mot att man drog in på servicen. Det är klart att det blev en sämre service. Men vi har klarat oss alldeles utmärkt med den sämre servicen. Det man vann var att en rätt stor grupp människor i vårt land slapp arbeta på söndagarna. Jag tror att vi med affärstidslagens slopande påbörjar en olycklig utveckling — detta är ju ändå en fråga på sikt. Även om det skall tillsättas en nämnd, och även om denna nämnd skall följa utvecklingen noggrant, tror jag inte att det blir möjligt att gå tillbaka. Jag skulle vilja jämföra det här med att t.ex. införa reklamfinansierad TV. Efter några år är det ganska omöjligt att ändra på ett sådant förhållande. Det visar erfarenheterna från andra håll. Jag tror att vi skall uppleva precis samma sak här. Det visar sig ju också beträffande de dispenser som man har lämnat i så stor utsträckning här i Stockholm att det är svårt att dra tillbaka dem över en natt. Jag menar därför att den motion som herr Alf Pettersson har skrivit — jag var också med under diskussionerna beträffande den — är omöjlig, eftersom den medför att man skulle handla alltför snabbt. Den reservation som är fogad till betänkandet talar ju också om skärpning, och jag uppfattade också att den motion som jag skrev under gick i den riktningen. Handelsminister Feldt har sagt att reservationen innebär en större liberalisering. Skall vi nu släppa lös på de ställen där vi inte har söndagsöppet i någon större utsträckning eller ingen alls? Jag tyckte ett tag att han uppträdde som om han var ägare av alla affärskedjor i det här landet och hade i sin hand att släppa lös affärernas söndagsöppethållande. Så är det naturligtvis inte utan det är affärerna som i första hand tar initiativet, och vi menar att i det här sammanhanget måste kommunerna ha ett mycket avgörande ord. När vi har talat om att man bör ha någorlunda enhetliga regler är det ju för att inte få uppleva det förhållande som vi har här i Stockholm på andra håll i landet, utan man skall ha någonting att styra efter. Jag tycker att det är en ganska logisk uppbyggnad av ett resonemang, och jag tror att handelsministerns försök att skjuta detta i sank ändå faller. Jag kan förstå den synpunkten att han som handelsminister — och regeringen — är bekymrade över det besvär som det här kan förorsaka. Men nog får man ta på sig vissa besvär ibland för att ett samhälle skall kunna fungera under hyggliga förhållanden. Det är mycket svårt att riktigt få klart för sig hur starkt trycket är utifrån. Jag har i varje fall sedan jag skrev på motionen och det blev känt att jag stod på avslagslinjen mött väldigt mycket av sympati för den linjen. I Göteborg — det hände förresten innan propositionen förelåg — kontaktade man mig från Handelsanställdas förbund och sade: Vi är eniga om att vi inte vill ha den här utsträckningen av öppethållandet, vi vill inte slopa affärstidslagen. Man befarade rätt stora förändringar. Jag har senare frågat dem: Är ni eniga? De säger: På den här punkten är vi eniga. Det är alltså en ganska stor avdelning på ungefär 10 000 medlemmar.

Det är ju också så att Handelstjänstemannaförbundet har avstyrkt, och det bör man naturligtvis också ta in i det här sammanhanget.

Jag kan vittna även där. Man har nämligen ringt mig från Göteborg — Göteborg och Kungälv hör ju ihop i detta avseende — och sagt: Vi som har affärer i Göteborgs centrum är emot ett frisläppande. Vi är nästan övertygade om vad som kommer att hända. Först kommer Metro och sedan EPA. Så måste Domus följa efter och därefter kommer specialaffärerna. Det är möjligt att dessa affärsinnehavare beskriver en situation som inte inträffar omedelbart utan tar tid. Men det är vad de säger, och jag tror att man måste anse dem vittnesgilla i detta avseende. Det som ändå blir avgörande för ett ställningstagande måste naturligtvis vara hur man ser på samhället och även i vad mån konsumenterna ställer stora krav i detta stycke. Av propositionen framgår att en majoritet av konsumenter vid hearingen i utredningen var emot ett utsträckt öppethållande. Jag tror, herr Feldt, att vi går in i en utveckling, som inte är lycklig. Man kommer säkerligen i handelsdepartementet ifrån bekymmer att handlägga dessa svåra frågor, men jag tror det är en utveckling som inte är att föredra. Jag kommer i första omgången att rösta på reservationen i näringsutskottets betänkande nr 53. Om däremot herr Alf Petterssons yrkande kommer upp i den slutliga voteringen, kommer jag givetvis att stödja herr Alf Petterssons förslag.

Då har man egentligen bara så att säga frälst sin själ. Jag tycker att det vore en logisk kullerbytta. Herr talman! Med dessa enkla ord yrkar jag bifall till reservationen.
Herr talman! Jag måste lämna ett kort svar till herr Svensson i Kungälv. Han tycks tro att regeringens ställningstagande i denna fråga och mina invändningar mot den reservation som föreligger betingas av en rädsla för besvär, arbete och bekymmer. Det är inte så. Vi är inte rädda för att ta på oss både arbete och besvär, om vi anser att det fyller ett vettigt ändamål. Jag anser mig ha inte bara rätt utan även skyldighet att upplysa riksdagen att den står i begrepp att fatta ett beslut, som ålägger mig en omöjlig uppgift, nämligen att både skärpa dispensgivningen och att liberalisera den. Det är nämligen innehållet i reservationen. Jag kan åta mig, herr talman, att utfärda bestämmelser som minskar öppethållandet på söndagar i detta land. Jag kan åta mig att utfärda bestämmelser som ökar öppethållandet i detta land, men jag kan inte åta mig att göra bådadera, vilket reservanterna kräver i sin reservation.
Herr talman! Jag har tidigare hört den argumentationen av herr Feldt, men den är i grunden fel. Vad är det som säger att Malmö skulle införa ett Stockholmssystem, eller ett skärpt Stockholmssystem, som det skulle bli fråga om här enligt våra intentioner? Det ligger först och främst i affärsinnehavarnas intresse, det är de som skall ta initiativet — och sedan ankommer det på Malmö stad, som har att fatta beslut enligt de normer som finns. Jag menar att de normerna kan vara ganska restriktiva. Men kommunerna måste ha ett ganska starkt inflytande som första instans.
Herr talman! Handelsministern talar om den omöjliga uppgiften att samtidigt både skärpa och liberalisera dispensgivningen. Men det finns ett tredje sätt, herr handelsminister, nämligen att göra systemet så rättvist som möjligt, och där anvisar vi en annan väg. — Ja, det går bra att skratta, herr handelsminister, men vi är ganska många som anser att om man lägger dispensgivningen på länsstyrelserna blir det en riktigare fördelning av dispenserna.
Herr talman! Jag tycker att landets kommunalmän måste känna sig något nedstämda över den här debatten. Man har dragit slutsatsen, att så fort man avlägsnar beslutanderätten från de kommunala förtroendemännen och antingen lägger den hos tjänstemännen i en länsstyrelse eller hos tjänstemännen i handelsdepartementet, blir det rättvisa. Så enkelt kan dock inte livet fungera, inte ens sett från herr Werners horisont. Till herr Svensson i Kungälv vill jag säga att om man kräver att likformighet skall skapas, måste det ju i detta krav ligga ett besked till Malmö kommun, att man där icke får beröva konsumenterna den service som de har tillgång till exempelvis i Stockholm men också på andra orter i landet. Det är en självklarhet att detta förutsätter initiativ från handelns sida, men bara för några dagar sedan, herr talman, ville samtliga affärer i Malmö ha dispens för att få hålla söndagsöppet före jul — herr Svensson behöver därför inte avvakta under någon längre tid, att detta initiativ skall tas från köpmännen även i Malmö. Så återkommer jag till den fråga som jag aldrig har fått något svar på: Hur skall jag göra — skall jag tillämpa likformigheten på så sätt, att det är rättvisan i Malmö som skall gälla också i Stockholm, eller är det rättvisan i Stockholm som skall gälla i Malmö?
Herr talman! Gör inte handelsministern det alldeles för lätt för sig? Det måste väl ingå i handelsdepartementets arbetsuppgifter att utforma de riktlinjer som man där anser vara riktiga och nödvändiga. Följ gärna intentionerna från reservationen i det avseendet! Det är möjligt att vi därmed får affärer som håller öppet längre ute på landsbygden och i städerna och att tillsammantaget fler affärer än för närvarande kommer att göra det. Det är ingen som har vänt sig mot detta i och för sig, utan mot att det kan bli fråga om öppethållande över hela fältet. Låt oss säga att vi skulle införa Stockholmssystemet över hela landet. Då skulle jag omedelbart protestera och säga, att så vill vi inte ha det. Det skulle innebära att vi kommersialiserade samhället och amerikaniserade det, och jag vill inte ha ett sådant samhälle. Men det är självklart att vi motionärer och de som är reservanter har menat att det finns ett konsumentintresse som man inte kan negligera. Låt oss därför försöka uppnå ett tillstånd där vi går dem till mötes i det avseendet! Jag medger att detta kommer att bli bekymmersamt. Det kan vara svårt att genomföra. Men jag menar också att vi måste ta på oss den uppgiften, om vi inte vill välja det som för mig är värre. Jag känner, herr talman, inte igen mina socialdemokratiska partivänner; jag anser att argumenteringen går i en riktning som för mig såsom socialist bär åt fel håll.
Herr talman! Skulle socialismen hänga på affärstidsfrågan, då hänger den i det här landet på en alltför skör tråd för att det skulle kunna vara angenämt för någon av oss. Den här frågan kan inte vara avgörande för det ideologiska sinnelaget. Men, herr talman, jag tror inte att vi kommer längre i den här debatten än till att konstatera att herr Svensson i Kungälv alldeles riktigt uppfattar reservationen så att det kommer att leda till ett ökat öppethållande på söndagar över hela landet. Vad en del av reservanterna har avsett — jag har försökt att säga det hela tiden — är att av regeringen kräva en liberalisering jämfört med nuvarande läge. Därför förstår jag inte att herr Svensson kan ställa sig bakom en reservation med denna innebörd när han samtidigt talar om att han egentligen vill ha en skärpning.

Herr talman! En för oss riksdagsmän mycket viktig uppgift är att hålla kontakt med vår valkrets — icke endast med våra väljare utan med så många medborgare som möjligt i vår bygd. Man kan tala om att ”lyssna till rörelsen” eller — tycks det mig — ännu hellre ”resonera med gräsrötterna”, detta helt oberoende av ”gräsrötternas” politiska hemvist. Jag gick ut i min bygd och frågade ”gräsrötterna”, och svaret blev alltför entydigt för att jag icke i den kommande voteringen skall ta hänsyn till vad medborgarna — ”gräsrötterna” — hemma i min bygd vill, tror och tycker. Handelsminister Feldt har i sitt meddelande till riksdagen den 10 november 1971 enligt min mening på ett seriöst sätt vägt föroch nackdelar mot varandra och kommit fram till att fördelarna överväger nackdelarna. Jag har försökt göra samma seriösa bedömning och har kommit fram till att nackdelarna vida överväger fördelarna. Nu är den här frågan så debatterad häri kammaren, i press, radio och TV och i allra högsta grad bland allmänheten, att man inte kan tillföra debatten något nytt. För att spara tid den här sista arbetstyngda veckan skall jag bara i all korthet motivera mitt ställningstagande och dra de slutsatser jag har kommit fram till. Jag har kommit fram till att det här främst rör sig om ett storstadsproblem — allt som storstadsborna tror och tycker behöver ju inte alltid vara rätt! Om affärstidslagen slopas, kommer detta otvivelaktigt att gynna stormarknader och varuhuskedjor. Ett stort antal småbutiker kommer att duka under, och det blir en försämring av närhetsservicen. Att ett slopande av lagen kommer att få en prishöjande effekt är väl fullständigt självklart. Detta sker exakt samma dag som prisstoppet definitivt upphör. Att den mindre och medelstora företagsamheten i dag kämpar hårt — bl.a. beroende på konjunktursvackan — vet vi alla. Varför skall vi då ha en ytterligare pålaga just i detta läge? Herr talman! Varför gör nu de handelsanställda allt för att slippa arbeta på söndagen? Jo, även de har ett familjeliv, även de kanske vill gå på en fotbollseller bandymatch eller i kyrkan. Att protesten just nu är hård från de handelsanställdas sida hemma i min bygd torde framgå av det tidningsurklipp som jag nu visar. Kristianstads kommunstyrelse gav i höstas dispens för söndagsöppet under formen av s.k. ”öppet hus”. Någon protest från de handelsanstäl Ida avhördes icke vid det tillfället. Affärsmännen hade tänkt upprepa detta söndagen den 19 dennes, och även den gången fick de kommunstyrelsens välsignelse. På grund av ett formellt fel — de handelsanställda fick inte reda på beslutet senast sex veckor före ifrågavarande söndag — överklagades beslutet hos länsstyrelsen. Denna hade naturligtvis ingenting annat att göra än att upphäva kommunstyrelsen beslut. Det intressanta i denna sak är onekligen att de handelsanställda över huvud taget överklagade beslutet, för det gjorde de inte i höstas. Detta visar att stämningen har svängt, att den svängt snabbt och mycket kraftigt. För en liten tid sedan hade jag en artikel införd i Kristianstadsbladet där jag bad ”gräsrötterna” att låta höra av sig, antingen direkt till mig eller i form av insändare i tidningen. Ingen av dem som hört av sig eller skrev insändare i tidningen — och det var en hel del, ni kan se efter i biblioteket — uttalade sig i annan riktning än att affärstidslagen icke bör slopas. Skall vi i dag verkligen gå emot vad en överväldigande majoritet av vårt folk vill — jag räknar då bort våra storstadsområden. Nej, storstäderna får klara sina problem genom lämplig — och hoppas jag — restriktiv dispensgivning. Låt oss tänka över detta problem ytterligare några år och förlänga affärstidslagen i första hand t.o.m. den 31 december 1974. Med dessa få ord, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen av herr Börjesson i Glömminge m.fl.

Herr talman! Jag förstår vilken glädje vissa riksdagsledamöter och regeringens ledamöter med handelsministern i spetsen känner över att folk kanske kommer att få arbeta på lördagar och söndagar. Jag förstår mer än väl att man därmed säger sig öka servicen. De som säger så har ett annat slags arbete än den som arbetar i en snabbköpsbutik som kassörska. När handelsministern gjorde sin förkunnelse den 10 november talade jag om vad jag ansåg om förslaget att slopa affärstidsregleringen. Jag beklagar att Gustav Möller inte fick vara med och skola regeringsledamöter och andra om vad socialpolitik innebär. När jag 1946 gav ett omdöme om en statsminister uttalade jag mig om hans kvalifikationer.

Tyvärr måste jag efter att ha hört handelsministern, herr Svanberg och herr Romanus säga att man i dessa herrar icke har någon försvarare av vad svensk politik i Gustaf Möllers anda har försökt bygga upp. I stället är de beredda att riva ned vad som har byggts upp. Det har sagts hur ett upphävande av affärstidsregleringen kommer att verka. Måste man inte ta hänsyn till personalen, till allmänheten, till familjen och över huvud taget till våra möjligheter att bevara Välfärdssverige? Om herr Romanus tror att han med sin liberalism skall ta bort vår socialpolitik får han också sluta med allt sitt motionerande i olika sociala frågor, därför att då är det ju bara en bluff. Herr Romanus har ingen som helst känsla för de människor som socialpolitiken skall skydda. Vad kommer att följa efter den 1 januari? Då släpper vi prisstoppet. Och det har handeln väntat på mer än andra. Hyrorna kommer att öka. På grund av en ändring i hyreslagen har mindre affärsmän och hantverkare redan fått varsel om hyreshöjningar på upp till 400 procent på de nuvarande hyrorna.

Är det ingen av herrarna och damerna som har lagt märke till att om man går till ett storköp, t.ex. Obs, så handlar man tio procent billigare än om man köper i en storköpsbutik som ligger i centrum. Den prispolitiken tillämpas av Konsum och den tillämpas av handeln över huvud taget. Man lockar de bilburna och ekonomiskt starka köparna till storcentra. Men var får pensionärerna göra sina uppköp? Var får de som är handikappade eller ekonomiskt svaga handla? De får köpa i butiker som har de högre priserna.

Detta är redan nu ett faktum. Ni talar om att butiker inte skall försvinna eller hantverkare få lägga ned. Är det ingen av herrarna och damerna som har sett hur utvecklingen har blivit, med den koncentration av storbyggenskapen som har skett till vissa områden? Det är riktigt att affärsmän i storköpscentra klarar sig bra.

Om handelsdepartementet nu har sett till att de affärsanställda har möjlighet att få barntillsyn, är det givet att man ställer sig frågan: Vem skall betala den barntillsynen? Är det kommunerna eller kommer handelsdepartementet att bekosta barntillsynen? Är det rimligt att handeln i dag skall ha subventioner från kommunerna för att äldre och handikappade skall kunna få möjligheter att göra sina inköp? Det är en orimlig utveckling.

Jag vill vidare säga till herr Werner i Malmö — han kan ju inte beskylla mig för att ha samma motiv som han — att det väl är märkligt att vi tidigare i århundraden har försökt att bevara en ledig dag för människorna i veckan oavsett vad de arbetat med men att vi nu inte har råd med detta. Hur kan vi försvara och förklara det förhållandet att människor i vårt land skall tvingas söka med ljus och lykta efter sådana anställningar där de kan sluta sitt arbete på fredagkvällen och vara lediga till måndag morgon? Behöver inte de affärsanställda samma möjligheter? Jo, förvisso. Det sägs nu att man skulle locka de affärsanställda genom förmånliga ob-tillägg. Det innebär en oerhörd anklagelse mot handeln.

Det finns tydligen ett utrymme för detta. Hela betänkandet andas ungefär den inställningen att man nu skall försöka ordna det så att kvinnorna kan få möjlighet att arbeta på lördagar och söndagar för att bidra till hyran för en tvårumslägenhet eller något annat. Herr Romanus tyckte ju också att männen kunde ha ett övertidsarbete. Ja, jag gratulerar herr Romanus, som är så flitig att han har övertidsarbete i olika sammanhang, om hans hustru skulle sätta sig vid en snabbköpskassa i ett varuhus. Har inte herr Romanus sett att dessa kassörskor har en arbetsuppgift som är nästan omänsklig? Har han ingen känsla för dessa grupper? Eller har han den uppfattningen att de bara för att de tillhör låglönegrupperna skall kunna behandlas hur som helst? Det har vidare i detta sammanhang talats om en nämnd, som är mycket intressant. Vi har här i riksdagen en benägenhet att, om vi vill anslå pengar till något som kanske kostar 40 000—50 000 kronor, i stället tillsätta en nämnd eller koppla in ett ämbetsverk, vilket kostar några miljoner kronor. Det är en utveckling som är oerhörd och som är otrevlig. Jag är också rädd för att den nämnd som det har talats om i det här sammanhanget får till ledamöter — jag håller med dem som för någon tid sedan talade om mångsyssleriet — personer som har så mycket annat att göra. Det blir väl ungefär som i gamla tiders ämbetsverk, där man hade fullt upp att göra med att fara omkring och visa sig på olika arbetsplatser för att få lön. Vad skall nämnden göra? Har vi slagit sönder förutsättningarna för en vettig handel, så är servicen borta, och då tycker jag att nämnden inte har någon uppgift att fylla annat än att möjligen producera en och annan brasklapp till tidningarna — realiter har den ingenting att syssla med. Sedan ställer man sig ju frågan: Finns det ingenting annat för människorna att göra? Måste de verkligen sysselsättas i butikerna på helgdagar och varenda ”lapptid” som står till buds? I det län där jag bor är det väldigt svårt att få sjukvårdspersonal. Är inte sjukvårdsarbete ett serviceyrke? Och varför kan jag inte gå upp på länsstyrelsen och få olika tjänster uträttade på lördagar och söndagar — det är ju då människorna från landsbygden skulle kunna resa in och tala med tjänstemännen? Varför får man inte komma in i kanslihuset på lördagarna och söndagarna och träffa statsråden, när de nu tycker att det är så förnämligt med en utvidgad service? Varför kan man inte gå upp på ämbetsverken och be att få tala med generaldirektören om angelägna ting? Vi får i regel beskedet att han är på annat håll eller sitter i någon utredning utanför verket.

Det vore rimligare att man såg till att storköpen i stället fick vara med och betala en utökad service för dessa grupper. Herr talman! Det finns ganska mycket som jag har lust att säga i det här sammanhanget. Statsrådet säger givetvis att han betackar sig för det uppdrag som ett bifall till motionerna skulle innebära. Det är givet att han skulle kunna göra det, men då får han ta konsekvenserna därav. Jag anser att denna lagstiftning hade bort vara lagd under socialdepartementet och inte under handelsdepartementet, ty inom socialdepartementet har man ändå lärt sig att ta hänsyn till sociala och andra mänskliga faktorer.

Om vi gör det finns det ju möjligheter för riksdagen att ta upp dispenserna till ytterligare prövning. Herr talman! Jag yrkar bifall till herr Alf Petterssons förslag och hoppas verkligen att riksdagen också beaktar sitt ansvar i detta sammanhang.

Herr talman! Jag vill börja med att göra den reflexionen att det tydligen är ganska vanligt att regeringen nu lägger fram propositioner och förslag trots att det sitter utredningar som nära berör de aktuella ämnena. Man måste fråga sig om handelsministern verkligen fördjupat sig i den problematik som kan uppstå om hans förslag vinner riksdagens gehör. Att meningarna verkligen går isär rakt igenom partilinjerna har vi fått uppleva genom motioner och inte minst genom den långa debatt som nu pågår i kammaren. Tillsammans med herr Mårten Werner har jag väckt motionen 1571. Den har tillkommit delvis för att jag har ett förflutet bakom affärsdisken under ganska lång tid. Det kanske inte är så många av deltagarna i denna debatt som kan peka på en praktisk erfarenhet från denna bransch. Min erfarenhet är grundad på arbete både som anställd och som egen liten företagare, och jag kan försäkra kammarens ledamöter att varken den ena eller den andra rollen är någon speciellt trevlig syssla från arbetstidssynpunkt. Jag har med anledning av slopandet av affärstidslagen talat med ganska många människor. Det är ju ”inne” att lyssna till rörelsen. Jag har gjort mig besväret att försöka pejla stämningen, och det gäller naturligtvis min egen valkrets. Ytterst få personer har haft något positivt att säga om affärstidslagens slopande. För de anställda måste det te sig svårförståeligt att ett från arbetstidssynpunkt föga attraktivt yrke skall drabbas av ännu sämre förhållanden. Låt mig peka på att man i detta land har en restaurangbransch som naturligtvis har mycket svåra arbetstider, vilket medför att vi i dag har mycket utländsk arbetskraft där. Vi måste nästan helt lita till den utländska arbetskraften i restaurangbranschen. Jag tror att även här ligger en fara i att affärerna, om lagen slopas och om man får ett ökat öppethållande, måste förlita sig på den utländska arbetskraften. Det ligger inget negativt i detta, men det klimat som i dag råder på arbetsmarknaden gör att någon utländsk arbetskraft knappast är intresserad av Sverige. Målsättningen och ambitionen måste naturligtvis också vara att sysselsätta de människor i landet som är arbetslösa. Förslaget kunde alltså ha väckts vid ett lämpligare tillfälle. Under avtalsrörelserna försöker vi arbetstagare att tillskansa oss bättre förmåner ekonomiskt, men även arbetsmiljön och fritiden är argument. Jag har svårt att förstå att det ligger någon jämlikhet i att när många andra grupper får ökad fritid — de anställda slutar kanske snart kl. 3 på fredag eftermiddag — får andra grupper, som här de affärsanställda, i stället sämre arbetstidförhållanden. Den totala arbetstiden för de affärsanställda blir givetvis inte längre, men den fritid de får förläggs till tider som inte är attraktiva. Inom sjukvården börjar man tidigt på morgonen och slutar sent på kvällen med några fritimmar mitt på dagen. Detta har inte varit attraktivt för de anställda, och därför söker man förlägga arbetstiden så att man slipper från dessa håltimmar. Man vill alltså ha sin fritid när andra människor har sin fritid. Gruppen små och medelstora företag brukar man på de flesta håll värna om. Här är det verkligen fråga om en grupp små företagare; det gäller kvartershandlaren och lanthandlaren. De har inte något högavlönat arbete. Och trots att de kanske har 20 år kvar till pensionen är deras tjänster i form av arbetskraft inte speciellt attraktiva för någon. De måste alltså lita till det yrke som de redan har. De gör även en social insats mot de människor — äldre och handikappade — som till stor del utgör deras kundkrets både i tätorterna och på landsbygden. De små butikerna försvinner redan i dag i hög takt, och det finns alla skäl att misstänka att de i fortsättningen kommer att försvinna i en takt som verkligen inte är gynnsam för utvecklingen här i landet. I andra sammanhang talar vi i denna kammare om att vi skall försöka låta de äldre människorna bo kvar i den miljö där de har levt under många år. Hur skall man ordna det för dem om deras affärer försvinner? Kommunikationerna blir ju sämre och sämre. Hur skall samhället se till att de får göra sina nödvändiga inköp? Det finns, herr talman, andra grupper som man kanske inte har talat så mycket om. Man har talat om de anställda, företagarna och konsumenterna. Men det finns även andra och ganska stora grupper i samhället som man bör beakta i detta sammanhang; det är de människor som vill ägna söndagen åt sin familj eller åt sin kyrka. Och det finns en väldigt stor idrottsrörelse i samhället. Idrottsrörelsen har sina evenemang på lördagar och söndagar. Om man måste jobba och inte kan se händelserna är en sak, men man kanske vill delta aktivt. Även motionsgrupperna har i stor utsträckning sina aktiviteter förlagda till lördagar och söndagar. Jag tror säkert att t.ex. motionsgrupperna i och för sig kan konkurrera med de kommersiella intressena, men de kan inte konkurrera om deltagarna har ett jobb som måste utföras på den tid då aktiviteterna pågår. Jag har uppehållit mig vid de grupper som berörs negativt av ett slopande av lagen. Det stora argumentet för utskottet är ju hänsynen till konsumenterna, den grupp som vi alla kan inräknas i. Den gruppen åberopar man som det största skälet för slopandet. Varför förekom ingen representation för konsumenterna i 1970 års affärstidsutredning? Har de först nu blivit intressanta för ivrarna av affärstidslagens avskaffande? De allra flesta av konsumenterna kan i dag göra sina inköp på de affärstider som råder. Även konsumenterna har ju uppmärksammat den debatt som har pågått i den här frågan, och de senaste dagarna har man också kunnat förmärka hur de börjar oroa sig över vem som skall betala kostnaderna för ett ökat öppethållande. I betänkandet har det sagts att man kan gå olika vägar. Man kan t.ex. mycket väl tänka sig att de som utnyttjar affärerna på onormala tider kan betala ett högre pris. Det är ganska märkligt. I betänkandet säger man att de här grupperna, som inte kan använda ordinarie affärstider, är diskriminerade, men samtidigt vill man nu diskriminera dem på ett annat sätt genom att låta dem betala ett högre pris för varorna därför att de inte kan använda de vanliga tiderna. Det är en väldigt dålig konsekvens i det här resonemanget. it Skulle lagen slopas så att man därmed lämnade fritt fram för de stora butikskedjorna — för det är dem det handlar om i det här sammanhanget — måste också samhället svara för att andra serviceorgan betjänar människorna på onormala tider. Jag tänker på postverket, jag tänker också på bankerna. Skall vi lagstifta om att den som bedriver bankrörelse måste hålla en dygnetruntservice? Vi har ju i dag ett avlöningssystem med checkar, som affärerna inte tar emot längre. Man måste alltså ha tillgång till kontanter. Måste någon köpa möbler kl. 2 på natten måste han ju också ha möjlighet att betala dem, och har han inte kunnat göra inköpet tidigare så har han inte heller haft möjlighet att växla till sig kontanta pengar. Nu säger utskottet att en särskild nämnd skall tillsättas för att granska situationen. Men redan detta vittnar om att utskottet självt inte är alldeles säkert på att det förslag som det lägger fram är helt riktigt; man börjar sväva på målet och smyger in några små brasklappar. Men förstår inte utskottets majoritet att man genom att ta bort den nuvarande lagen kan skapa svårigheter som inte går att reparera? Gå ut om ett par år och försök få en lanthandlare, som har kämpat länge för sin existens men måst ge upp därför att Sveriges riksdag har tagit bort affärstidslagen, att etablera sig igen! Tror ni att det lyckas, om det här beslutet visar sig ha varit olyckligt? Det nuvarande dispenssystemet ger trots allt stora möjligheter, men jag skall gärna hålla med dem som har uttalat att den dispensgivning som förekommer i dag icke är rättvis. Orättvisa drabbar de privata varuhusen i ett fall, den drabbar konsumentkooperationens varuhus i ett annat, och det är lika galet vilket som än sker. Men det finns andra vägar att gå, och jag tycker därför att det är märkligt med handelsministerns negativa uppträdande: departementet skulle inte kunna ta sig tid att syssla med dispensgivningens utformning så att bedömningen blev rättvis. Det har, inte här i kammaren, men i buskagitationen, talats om hur bra det är att komma utomlands och få uppleva de affärstider man har där. Jag måste säga att det är ett beklämmande resonemang. Svenskarna kommer till Kanarieöarna och strosar omkring kl. 10 eller 11 på kvällen, och så kan de slinka in i en butik och se hur barn i tioå tolvårsåldern hjälper till med jobbet på sådana tider för att klara familjens försörjning. Förhållandena där är ju betydligt hårdare än här i landet, och därför måste även barnen delta. Det är kanske för många ett framtidsperspektiv — men inte för mig i alla fall — att man även hos skulle kunna få se de här synerna. Det är egendomligt att konstatera hur socialdemokratiska riksdagsmän motionerar för att ha ryggen fri mot sina påtryckningsgrupper. Då går man väldigt långt, ja, man ställer extrema krav, men när man inte når sitt mål så är man beredd att springa ifrån det hela. Man vill inte på något sätt kompromissa, utan man går över till en linje som ligger helt på andra sidan. Det är beklagligt att man inte kan agera rakt i sina ställningstaganden.

En summering av alla dessa negativa faktorer kan, herr talman, bara utmynna i ett yrkande om bifall till reservationen i näringsutskottets betänkande nr 53.
Herr talman! Herr Komstedt riktade ett angrepp mot de socialdemokrater som motionerat, och han sade att om icke dessa socialdemokrater fick igenom de yrkanden de själva hade ställt, skulle de springa över och rösta för helt frisläppande. Jag kan inte uppfatta det uttrycket som annat än ett angrepp på mig personligen. Låt mig då förklara att den uppläggning som de handelsanställda har gått in för i denna fråga är att om man inte kan åstadkomma en skärpning, ett borttagande av de mycket orimliga dispensregler som finns i den nuvarande lagen, får man gå den fackliga vägen för att rädda sina arbetstider, göra öppethållandetiderna dyra medelst ob-tillägg. Jag har alltså ett mycket starkt stöd. Jag har också funderat mycket seriöst på hur man eventuellt skall kunna finna något annat dispensförfarande än vad som har gällt nu. Varken utredningen, remissinstanserna, departementet, utskottet eller motionärerna har kunnat komma med ett alternativ. Därför tycker jag att den rimliga konsekvensen måste bli att helt slopa reglerna om dispensgivning i lagen.
Herr talman! Det är inte bara herr Alf Pettersson i Malmö som har sagt detta i debatten; det har kommit från annat håll också. När man har gått väldigt långt i sitt yrkande och inte vunnit helt gehör för detta, är man beredd att gå ifrån hela idén. Om vi som i denna fråga kämpar för en linje som går rakt igenom partigränserna vill rädda situationen för de människor som vi företräder, borde vi försöka samverka så att vi fick någonting som vann kammarens gehör. Men här finns alltså ett yrkande där det t.o.m. talas om fängelsestraff om man har öppet i affärer på olaga tid. Det kan jag inte biträda. Det förekommer andra brott som är av betydligt allvarligare art och som inte beläggs med fängelsestraff. Om någon skulle ha öppet en söndag mot lagen, skulle detta naturligtvis beläggas med hårt bötesstraff, dock icke fängelsestraff. Jag tycker att det är beklagligt att om man inte får igenom sitt förslag, går man helt på avslagslinjen.
Herr talman! Jag vill bara mycket kort konstatera att vad jag kräver i yrkandet på den här sista punkten är en skärpning av ansvarsbestämmelserna. I mitt huvudanförande i går eftermiddag utvecklade jag hur orimligt det bötesstrafförfarande är som i dag gäller. Såväl i Stockholm som i Malmö och på andra ställen kan man få 200-300 kronor i böter varje gång man bryter mot den nu gällande affärstidslagen. Detta är orimligt, och en skärpning av ansvarsbestämmelserna måste därför ingå i en skärpning av nuvarande lagstiftning.

Herr talman! Den här debatten verkar ju uppoch nedvända världen. Här står högermän upp och vill ha regleringar och går rakt emot den där frihetslängtan som de annars har talat om så hårt, och här står socialdemokrater upp och vill rädda kyrkan och familjen genom att reglera arbetstiden i affärerna. Det är litet brokigt det hela. Att jag säger några ord här beror på att jag har suttit i den delegation som när affärstidslagen antogs 1966 upprättades inom arbetarskyddsstyrelsen och som fick i uppdrag att utforma bestämmelserna för tillämpningen av den nya lagen. Enligt 3 § affärstidslagen finns ju vissa möjligheter att vid sidan om butiksöppethållandet mellan kl. 8 och 20 ha vissa butiker öppna även på andra tider, och viss försäljning är då tillåten. Det gäller främst försäljning av blommor, drivmedel och tobak, försäljning i anslutning till konditoriservering samt försäljning av konst i vissa sammanhang. Men dessutom gäller det kioskhandel. Ingen människa hade väl egentligen drömt om att detta skulle vara det alternativ som skulle rädda familjen och kyrkobesökare och litet av varje, men kioskhandeln har ju verkligen fått en utveckling som är häpnadsväckande. För att man då skulle veta vad som egentligen skulle få säljas i kioskerna fick den här delegationen inom arbetarskyddsstyrelsen snart försöka fundera igenom vad det är för sortiment som hör till kioskhandeln och vad det är som är så nödvändigt att få köpa på de här tiderna, när affärerna i regel inte är öppna. Det upprättades en lista på det sortiment som kioskerna fick ha, och det har utvecklats oerhört. Det har varit resonemang om huruvida man fick sälja pappersvaror. Det satt en gammal ombudsman i delegationen som ansåg att man absolut måste ha spelkort i det sortiment som skulle tillhandahållas i kioskerna. Det har varit fråga om huruvida man när man säljer tobak också skall få sälja tillbehör till tobak, t.ex. tobakspung, cigarrettändare osv. Det har utvecklats en lång filosofi om detta. På bensinstationerna, där man säljer drivmedel, har man mer och mer fört in en liten lanthandel. Man har först och främst velat ha sådant som hör till bilkörning — bilhandskar, solglasögon osv. — men det har också kommit gasol och litet av varje som man kan behöva köpa när man passerar en bensinstation på väg ut till sommarstugan. Det är rörande vad sortimentet på en bensinstation har blivit allsidigt på sina håll. Så har det varit fråga om hur det skall vara ordnat när man säljer konditorivaror i anslutning till en servering. Hur skall det se ut när man serverar? Räcker det med ett par omaka kaffekoppar och en påmålad låda som ställs i ett hörn — är det då en lokal där man får sälja en hel del varor i samband med servering? Det har varit en lång rad av groteska exempel på hur man försöker att få en försäljning inrymd under den paragraf som fanns och som gav tillåtelse till viss försäljning. Allt detta innefattas i detta dispensgivande och dessa föreskrifter. Jag har funnit det fullkomligt omöjligt att få till stånd föreskrifter som inte verkar löjliga, som inte kan kringgås. Det kan absolut inte vara rimligt att göra på detta sätt, om det leder till den utvecklingen, att människorna i stället för att handla i välsorterade och riktiga affärer handlar i kiosker och på bensinstationer. Det finns i varje fall en risk för detta. Man har kunnat säga: Ja, men en del kiosker är av en annan karaktär. De som ligger vid badställen bör kunna sälja badbyxor — inte kalsonger men badbyxor. Det har också varit fråga om huruvida man skall ha damstrumpor. Ja, där satt två damer i delegationen, och det blev damstrumpor. Men när man kom till herrstrumpor ansåg man att de kunde hålla från lördag till måndag, och dem behövde man inte ha i det här sortimentet. Alla sådana här regleringar kommer att bli så löjeväckande som de exempel jag här givit. Men samtidigt har ju detta skapat ett solskensklimat för kioskägarna, så det är inte underligt om de tillstyrker att man fortsätter att ha affärstiden fast men omintetgjord på sina håll genom en dispensgivning av den här sorten och med möjligheter för kioskerna att bli små butiker med mycket allmänt sortiment. Det har också varit möjligt att låta vanliga affärer ha öppet längre på kvällarna och på vissa söndagar. Men som redan framhållits här flera gånger har det också där blivit en utveckling som inte uppfattats som rättvis. Somliga kommuner har varit mera restriktiva än kommunen bredvid, och det har resulterat i att kunderna i den första kommunens affärer har givit sig i väg i formliga bilkaravaner till grannkommunen ett stycke därifrån. Det har också sagts, att om det gäller en nyhet kan affärsmannen vilja ha öppet en söndag. Det kan t.ex. ha kommit ut en ny bilmodell. Då har man ställt upp ett stort antal bilar på backen, Filadelfias orkester har efter slutad gudstjänst satt i gång att spela, och man har fått i gång en affärsruljans och sålt bilar. Det har varit en dispensaffär. Eller Kapp-Ahl kan ha anmält att han vill sälja en ny fin modell av något slag, och han har tyckt att han borde få göra det. Somliga kommuner har då givit honom sådan tillåtelse, andra inte. Då har det uppstått missnöje — och jag vill inte påstå att det är just att släppa fram vissa affärsmän på det sättet och låta andra stå tillbaka. Diskussionen om dessa ting har varit och är ganska villsam. För en dryg månad sedan hade vi här den vanliga höstremissdebatten, och då talades det om att gifta kvinnor var arbetslösa i mycket stor utsträckning samt att det var berättigat att kräva att de skulle få komma ut i arbete. En stor del av den debatten rörde sig just om att kvinnorna skulle ha samma rättigheter som andra att få beredskapsarbete, att bli sysselsatta. Det var helt just då. Men i dagens debatt finns det en ton som tyder på att det inte är riktigt att både man och hustru arbetar, ty då blir hemmet försummat. Och det skall man rätta till genom att inte låta dem få tillfälle att handla, när de är lediga båda två. Man ser ju ofta nu att man och hustru går tillsammans och handlar, och om familjen har bil kör alla familjens medlemmar i väg och handlar på andra tider än vanliga affärsöppettider. Det tycker då inte jag ser ut som någon familjens upplösning. Men här har vi plötsligt fått en förfärligt gudsnåderlig ton i debatten; detta att handla på kvällen är inte riktigt just. Jag förstår inte det, ty det verkar som om samma människor som för några veckor sedan skrek högt om att vi måste ge service till familjen och ge butikerna möjlighet att hålla öppet, så att människor kan handla när de har tid osv., nu plötsligt har ändrat uppfattning. Modeändringarna är numera både många och snabba, och en del av sympatierna för att slopa hela denna proposition ser jag som en modenyck, inte som en genomtänkt ståndpunkt eftersom den inte harmonierar med andra framställda krav om service till familjen. Samtliga politiska kvinnoförbund har tillstyrkt att affärstidslagen slopas, vilket betyder att man vill ge fler människor möjligheter att handla på tider som man på vissa håll i dag kan handla på. Men det är inte riktigt att, som reservanterna gör, låtsas vilja ge affärerna möjligheter att hålla öppet kl. 8—20, samtidigt som man antyder att det finns andra vägar att ordna den saken på. Man överlåter då åt Kungl. Maj:t att hitta på ett sätt att utan orättvisor och utan att åstadkomma en snedvridning av hela handeln utfärda regler och föreskrifter som ger människorna möjlighet att handla när de vill. Och samtidigt ger man sig sken av att vara ängslig för att människor skall behöva arbeta efter kl. 18 och på söndagarna. Jag tycker inte det är rejält. Då förstår jag mycket bättre herr Alf Petterssons i Malmö inställning, när han säger att om vi inte vill ha människor att arbeta efter kl. 18 eller på söndagarna, så får vi helt enkelt förbjuda det. Det är en rejäl ståndpunkt. Man har valt sida och säger: Vi vill inte tillåta service efter det klockslaget. Men om man vill att det skall finnas service även på andra tider, då kan man inte samtidigt föra detta sentimentala resonemang och sedan säga sig: ”Det fixar sig nog. Jag vet inte hur det skall gå till — riksdagen är inkapabel att bevilja dispenser, och kommunerna är inkapabla att bevilja dispenser — men Kungl. Maj:t kan nog kläcka ett förslag! ” Det tror man fastän inte ens de allra mest intresserade kritikerna här kunnat komma på något.

Jag vill inte använda starka ord — annars hade jag kallat det för hyckleri — men jag tycker att det är litet grumsigt tänkt. Det passar mig inte att först stödja lösningar i en riktning och sedan omedelbart ändra mig — jag har i mitt kvinnoförbund varit med om ett yttrande för att vi skall slopa affärstidslagen, och då håller jag fast vid det. Det passar mig inte heller att låtsas tro på något som jag vet inte kan genomföras. Därför anser jag att tiden är mogen för ett slopande av affärstidslagen; det finns lösningar på problemen, om man följer propositionen i det här stycket. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
t. Jag gör det, till viss del i varje fall. När Kungl. Maj:t vill genomföra någonting, så brukar Kungl. Maj:t kunna göra det ändå här i kammaren. Om fru Eriksson tror på Kungl. Maj:t eller inte spelar då kanske inte så stor roll. Jag tror att Kungl. Maj:t har en möjlighet att rätta till förhållandena på det här området. Fru Eriksson åberopade remissdebatten och sade att vi vill ha ut de gifta kvinnorna i förvärvslivet. Ja, det är inte alls fråga om att de inte skall gå ut i förvärvslivet. Men vi unnar de gifta kvinnorna att få arbeta på samma arbetstider som andra människor i samhället. Vi vill inte bara ha ut dem på arbetsmarknaden och sedan diskriminera dem när det gäller arbetstiderna. De som kan handla på kvällarna är ju konsumenterna. Vi har talat om de anställda och de mindre butikernas innehavare: de har inga möjligheter att göra inköp på kvällarna. De som utnyttjar tiden efter 18.00 är människor som oftast har möjlighet att handla på andra tider. Men de människor vi talar om är i första hand de anställda och de mindre butikernas innehavare. De har inte dessa möjligheter.
Herr talman! Nancy Eriksson sade att reservationen var grumsigt tänkt. Nancy Eriksson som har varit en frisk fläkt då det gällt det sociala samvetet tänker tydligen själv grumsigt när det gäller det sociala skyddet för grupper som både hon och jag borde tänka mera på. Visst kan man tala om service. Jag undrar om vi inte behöver mera service inom sjukvården. Är vi inte tvingade till att ta vissa hänsyn på det området? Hur är det med möjligheten för barnfamiljerna att få barntillsyn? Eller behöver icke de affärsanställda vila och möjligheter till att jämväl kunna njuta av den tid som står till förfogande över helgerna? Det är ju tacknämligt att falla tillbaka på ett förbund. Men om ett förbund tror att den representativa demokratin inte skall ha känning med de människor som ändå gör det möjligt för vissa personer i samhället att representera dem då är det något fel. Då frammanar man krafter som kan bli farliga både för demokratin och för förtroendet hos människorna.
Herr talman! Jag vill betyga att jag litar på Kungl. Maj:t, men jag tror inte att Kungl. Maj:t har en övermänsklig förmåga att hitta på lösningar. Jag litar väldigt på dem som sitter i regeringen, det kan jag försäkra herr Komstedt, jag litar på dem som personer och i övrigt men inte på deras förmåga att här trolla fram något extra. Herr Lundberg vill vid diskussionen i varenda fråga lösa servicepro blemen på sjukhusen. Gör det då! Men hur skall just de problemen kunna lösas genom att affärstidslagen inte slopas? Herr Lundberg talar ständigt om att det är så dåligt på sjukhusen. Jag tycker att herr Lundberg har alla möjligheter att söka lösa de frågorna, i stället för att bara blanda in dem i alla andra sammanhang.
Herr talman! Ja, herr talman, det går väldigt lätt för Nancy Eriksson att tala om att man skall lösa den och den frågan, när resurserna är begränsade. Jag trodde verkligen att Nancy Eriksson visste att så var förhållandet. Jag har inte tvivlat på att Nancy Eriksson skulle lita på Kungen och rösta med honom.

Den blir tung för dem som skall arbeta på storköpen, den blir tung även för denna kategori som man också borde ta hänsyn till.

Herr talman! De farhågor som redan har framförts här i dag angående de negativa konsekvenser som ett slopande av affärstidsregleringen får delar jag helt. Jag tillåter mig att under några minuter ta kammarens tid i anspråk för att vidareutveckla skälen härför. Det torde vara ett allmänt bekant faktum att en stor del av våra små och medelstora s.k. närbutiker redan har försvunnit, med allt vad detta innebär av försämrad service för konsumenterna.

Visserligen säger handelsministern att en särskild nämnd skall tillsättas för att bevaka att inga negativa konsekvenser uppstår, och om så blir fallet kommer frågan att tagas upp till förnyad prövning. I och för sig är ju detta positivt, men det bevisar också att man även inom regeringen inte är helt säker på att inga nackdelar uppstår i fråga om strukturomvandling, prisbildning och arbetsförhållande. Även om jag finner det vara bra att en övervakande nämnd finns, så kan man inte bortse ifrån att obotliga skador kan uppkomma innan nämnden hinner ingripa. Nedlagda närbutiker återuppstår inte så där utan vidare. Vem skulle våga satsa på att upparbeta en ny kundkrets i konkurrens med storföretagen, där ju helt andra ekonomiska resurser föreligger än vad en enskild människa förfogar över? Vi vet att närbutikerna, såväl i tätorter som på landsbygden, i dagsläget arbetar under mycket pressande förhållanden. Den lilla affärsrörelsen har helt naturligt inga möjligheter att få de rabatter från grossisterna som varuhusen genom sina större inköp kan tillgodoräkna sig. Alltså måste de små närbutikerna arbeta med mindre vinstmarginaler för att kunna hålla samma försäljningspris och hävda sig i konkurrensen. De har således ingen som helst möjlighet att bära vare sig de ökade kostnaderna eller de ökade arbetsinsatser som ett längre öppethållande kommer att medföra. Det kan låta bra när man säger att innehavaren har sin fria vilja att välja vilka tider han önskar ha sin affär tillgänglig för kunderna, men i praktiken fungerar det inte så. Vill en affärsidkare behålla sin kundkrets, går det helt enkelt inte att ha stängt när andra har öppet. Återstår då bara för innehavaren och hans familj att själva klara av ett kvällsoch söndagsöppethållande. Det kommer för dessa människor att betyda en arbetstid, som sträcker sig över veckans alla dagar. Visserligen berör detta en relativt liten grupp i vårt samhälle, men det är en grupp som jag anser att det är viktigt att vi får behålla. Ett vida större antal människor kommer in i bilden, om vi ser på konsumenternas roll i sammanhanget. Hur blir det för dem, när den lilla närbutiken tvingas lägga ned? Hur blir det för de äldre, de rörelsehindrade eller de sjuka — alla dessa som vant sig vid och har behov av att kunna ringa efter sina varor och få dem hemsända till sin dörr? Det är för övrigt ingalunda endast dessa gamla och handikappade människor det går ut över om närbutikerna stänger. Nej, det går ut över de icke bilburna, och vi är ju dock icke alla bilägare i vårt land. Det blir således de sämst ställda i samhället som kommer i kläm. Detta har redan sagts i debatten, men dessa fakta är så väsentliga att de gott kan upprepas. Dessa konsumentkategorier får stora svårigheter att klara av sina inköp när avstånden till inköpsställena växer. Vägsträckan till varuhuset eller stormarknaden kommer för många av dem att bli avsevärd — miltals för dem som är bosatta på landsbygden. Servicen för en stor del av konsumenterna kommer att katastrofalt försämras. Man kan nog tyvärr befara att prisnivån kommer att stiga. Ökade kostnader blir följden för konsumenterna, dels på grund av den längre vägsträckan till affären, dels och framför allt genom de ökade kostnader som ett kvällsoch helgöppet kommer att dra med sig. Dessa kostnader får konsumenterna betala i sista hand; det är ett faktum som vi aldrig kommer ifrån. Redan i dag är det i många fall så att de söndagsöppna affärerna tillämpar högre priser under söndagar än på vardagarna. Slopas affärstidsregleringen kan man hålla för sannolikt att dessa högre priser kommer att slå igenom under samtliga veckodagar. Den möjligheten kommer att finnas för storföretagen när de små konkurrerande närbutikerna har försvunnit. Detta betyder att de kunder som gör sina inköp på vardagarna får subventionera öppethållandet på kvällsoch helgdagstid för andra kunder. Till sist skall jag ta upp ännu en synpunkt på frågan, och den är, som jag ser det, mycket viktig, nämligen de handelsanställdas situation. Det är gott och väl att de kommer att ekonomiskt kompenseras för övertid och obekväm arbetstid — fattas bara annat! Men trots detta måste det väl för de flesta innebära en nackdel att vara tvungen att arbeta på tider då övriga familjemedlemmar är lediga. Jag kan inte se något tilltalande i att ett affärsbiträde skall behöva stå till förfogande på sönoch helgdagar för en service som i de flesta fall måste anses vara ganska onödig. Jag kan inte finna att en sådan tingens ordning innebär någon förbättring för handelns folk, som redan i nuläget har ett yrke som kräver mycket av sina utövare. För att sammanfatta vill jag säga att om lagen slopas torde konsekvenserna med största sannolikhet bli följande: Närbutikerna försvinner. Varorna fördyras. Servicen för stora grupper i samhället försämras. De handelsanställdas arbetsförhållanden försvåras. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen som är fogad till näringsutskottets betänkande nr 53.

Herr talman! Jag vill börja med att något erinra om hur situationen var när vi 1966 diskuterade frågan om affärstiderna. Det finns anledning att påminna dem som själva var med vid behandlingen av den här frågan och kanske även att informera dem som är nya här i riksdagen om hur debatten då gick. Den gången var det en ganska utbredd uppfattning bland remissinstanserna att det skulle medföra besvärliga övergångsproblem att genast införa helt fria affärstider. Jag vill erinra om att LO ansåg att det var vanskligt att överblicka verkningarna av ett helt fritt system och framhöll värdet av att för en tid få erfarenheter av en liberalare lagstiftning. Flera andra remissinstanser uppehöll sig vid svårigheterna att genast gå över till ett fritt system och pekade på att detaljhandeln under lång tid hade anpassat sig till bestämmelserna i butiksstängningslagen och att det därför var rimligt och önskvärt med en omställningsperiod.

Jag har velat erinra om detta därför att jag tror att vi — oavsett vilket beslut riksdagen tar — kommer att få en diskussion om priserna. Utskottet var för övrigt enigt och ansåg att butiksstängningslagen skulle ersättas med en friare reglering i en affärstidslag. Ingen reservation förelåg. Men från såväl högern som folkpartiet och centerpartiet fanns motioner om att butiksstängningslagen skulle upphävas fr.o.m. januari 1967. Det är intressant att studera de motioner som nu har lämnats med anledning av handelsministerns anmälan till riksdagen. Man har varit mycket mån om att framföra sina synpunkter, och jag har lagt märke till att herr Mårten Werner i Malmö varit så angelägen, att han för säkerhets skull skrivit under två motioner. Han talade här emellertid bara för motionen 1571, som han har tillsammans med herr Komstedt. Den andra motionen som han skrivit på är 1569, och han har gjort det tillsammans med en partikamrat, tre centerpartister och sju folkpartister. Mårten Werner lever väl på hoppet om att få två motioner bifallna. Som bekant sysslar man i fyrstadskretsen med viss statistik om närvaro och om hur många gånger ledamöterna har yttrat sig, och det kan möjligen bidra till att förbättra statistiken att ha två motioner i samma ämne. Det är också intressant att se på de motioner som kommit från centerpartiet. Jag tänker bl.a. på motionen 1575 som har herr Torwald som första namn. Den är intressant så till vida att bland undertecknarna av den motionen finns en centerpartist som 1966 hade en motion där han ville att kommunerna vid tillämpningen av affärstidslagen skulle iakttaga stor generositet vid medgivande av utsträckt affärstid. I all synnerhet skulle detta gälla inom utpräglade turistorter. Sedan ville han också att kioskerna skulle få ha ett utökat varusortiment för att servicen skulle bli bättre på de orter där den inte var tillfredsställande. Samma motion är undertecknad av en annan centerpartist, som också inlämnade en motion 1966. I årets motion heter det: ”Ett viktigt syfte med den hittillsvarande affärstidslagstiftningen har varit att tillförsäkra anställda och företagare inom detaljhandeln tillfredsställande arbetsförhållanden.

Jag har velat erinra om dessa motioner därför att de visar den förändring som har skett, i varje fall i fråga om ett par centerpartisters inställning. Det har varit mycket intressant att lyssna till den debatt som har förts här. För mig som har varit ombudsman i Handelsanställdas förbund är det ljuvt att höra vilket intresse man nu visar förbundets medlemmar. Hela denna fråga om affärstiderna har ju under många år varit föremål för intensiv debatt inom förbundet, bland förbundets medlemmar. Jag skall inte trötta kammaren med att räkna upp alla de tillfällen då denna fråga har diskuterats. Jag vill bara nämna att frågan åren 1970 och 1971 diskuterades vid fem funktionärskonferenser och vid sex avtalskonferenser. Det har varit minst åtta informationskonferenser, och förbundsrådet har behandlat frågan vid tre tillfällen. Man har vid samtliga tillfällen slutit upp kring det sätt på vilket ordföranden herr Magnusson och förbunds styrelsen har agerat i denna fråga. Det finns anledning att erinra om det, eftersom man har velat göra gällande att det nästan varit ordföranden ensam som har agerat. Jag vill understryka att det inte avlämnades någon motion till förbundskongressen i den här frågan. Men det var just den frågan — har det här sagts — som föranledde den första verkliga diskussionen. Det är inte alls märkligt. Diskussionen kom i början av kongressen. Förbundsordföranden tog nämligen själv upp frågan i samband med behandlingen av verksamhetsberättelserna för åren 1966—1971. Att det emellertid inte avlämnades någon motion tycker jag som före detta ombudsman i Handelsanställdas förbund är anmärkningsvärt. Vid alla de konferenser som hållits har man nämligen från förbundets sida informerat om förbundsstyrelsens agerande i affärstidsfrågan. Motionstiden till Handels” kongress gick ut den 6 december. Det fanns alltså möjligheter att motionera efter det att den överenskommelse som förbundet hade träffat blev bekant. Den överenskommelsen, vilken träffades i oktober månad, gällde ob-tilläggen. Redan nu vill jag säga, att om riksdagen följer antingen reservationen eller det förslag som herr Alf Pettersson i Malmö har lagt fram så kommer de ob-tillägg som förbundet har träffat överenskommelse om inte att utgå. Överenskommelsen gäller nämligen för det fall affärstidslagen upphör och icke ersättes av en annan lagstiftning. Jag har velat lämna den upplysningen eftersom det tycks råda tveksamhet om innebörden av denna överenskommelse. Fru Theorin ansåg att beloppen för ob-tilläggen var små, och det kan man väl tycka. Från Handelsanställdas förbunds sida fäster man emellertid mycket stor vikt vid överenskommelsen. Om den nuvarande lagen fortfarande gäller efter den 1 januari 1972 vet ingen hur det blir med överenskommelsen, den hänger då i luften. Det har här talats mycket om de anställda och deras problem, och självfallet finns det många problem. Det skulle vara mycket att säga om den saken, men jag skall avstå med hänsyn till den långa debatt vi haft. Jag vill bara upplysa om att man redan har femdagarsvecka. Från den 1 januari 1972 kommer de anställda att få sammanhängande ledighet lördag, söndag och måndag åtta gånger om året. Av diskussionen här i kammaren har man nästan fått intrycket att de handelsanställda aldrig skulle få en lördag eller söndag ledig. Jag tycker därför det finns anledning att erinra om de bestämmelser som gäller för Handelsanställdas förbunds medlemmar. Beträffande de deltidsanställda så framhöll herr Andersson i Örebro att de sysselsattes i allmänhet elva timmar i veckan. Men nu är det så att Handelsanställdas förbund i årets avtalsrörelse har träffat överenskommelse om att företagen så långt det är möjligt skall bereda de deltidsanställda arbete minst 18 timmar i veckan. Därmed skulle problemet med att de inte får del av sociala förmåner vara undanröjt. Det har också sagts att de anställda har — jag delar helt den uppfattningen — behov av att vara tillsammans med sina familjer. Man har vidare påpekat att ett bifall till utskottets förslag skulle innebära väldiga svårigheter för de anställda att ägna sig åt, som det numera heter, kulturella aktiviteter, gå på föreningsmöten och deltaga i organisationsarbete. Men detta är ett problem redan i dag genom att butikerna enligt lagen kan vara öppna till kl. 20.00. De anställda kan inte gå omedelbart efter stängningsdags; klockan kan bli 20.15 eller 20.30. Därtill skall läggas tid för färden från arbetsplatsen. Då vill jag bara ställa frågan: Vilka möjligheter har man att delta i föreningsarbete, att gå på teater eller vad man nu är intresserad av? Den nackdelen finns ju redan med nuvarande lag. Här har lämnats olika uppgifter. Man har talat om tro, och man har talat om vetande. Det stora intresset tilldrar sig ju frågan: Hur kommer det att bli i framtiden? Kommer alla butiker att ha öppet långt fram på kvällarna, och kommer de att ha öppet alla söndagar? Enligt en uppgift som jag har fått den 13 december från Handelsanställdas avdelning i Stockholm kommer citybutikerna i Stockholm inte att förlänga öppethållandet. De kommer heller inte att börja med söndagsöppet. Såvitt man vet är det heller inget varuhus i Stockholm som kommer att ha öppet på söndagarna. Jag har velat lämna kammaren dessa uppgifter. Man har här vid flera tillfällen åberopat servicekommittén. Fru Lewén-Eliasson ställde direkta frågor till servicekommittén. Därför vill jag nämna att i kommittén ingår tre riksdagsledamöter, men ingen av oss står bakom det remissyttrande som servicekommittén lämnat, eftersom vi icke delar de synpunkter som kommittén kommit fram till. Det är förklaringen till att frågorna här blivit obesvarade. Det har tydligen också uppstått viss tveksamhet om mitt ställningstagande i affärstidsfrågan. Man har trott att jag har två uppfattningar, en i servicekommittén och en i dagens debatt, att jag ändrat uppfattning sedan juni månad. För att det inte skall råda någon tvekan härvidlag vill jag säga att jag kommer att rösta med utskottet. Jag har redan deklarerat att jag inte står bakom servicekommitténs yttrande. Däremot stöder jag helt det yttrande som Socialdemokratiska kvinnoförbundet har avlämnat.

Herr talman! Det finns anledning att än en gång bemöta påståendet att jag skulle ha ansett att de nya ob-tillägg som de handelsanställda förhandlat sig till skulle vara små. Vad jag har gjort är att omtala vad de nya ob-tilläggen i faktiska siffror innebär för de anställda och hur de nya bestämmelserna verkar. Redan i dag, fru Skantz, har de handelsanställda ob-tillägg med 100 procents tillägg för den tid man arbetar på söndagar. Det kallas visserligen övertidsersättning och inte ob-tillägg. Man har nu 100 procents tillägg efter kl. 13 på lördagar, och med de nya ob-tilläggen får man en förhöjning med 30 procent, mellan kl. 12 och 13 eller från 70 procent till 100 procent, vilket enligt de löneuppgifter jag har fått från Handels de facto innebär 3 kronor och 45 öre. Om man vidare räknar med att man på vardagarna arbetar till kl. 22.00, får man på vardagarna från kl. 20 en förhöjning med 20 procent från 50 procent till 70 procent eller med 2:30 per timme och då 4:60 för timmarna mellan 20.00 och 22.00. Jag tycker att de faktiska uppgifterna skall komma fram i debatten här. Min värdering är, som jag sagt tidigare, att de handelsanställda är en låglönegrupp, men de bör inte få höjt sin standard genom att arbeta på obekväm tid, utan det bör ske genom sedvanliga avtalsförhandlingar.
Herr talman! Vi kan självfallet hålla på en lång stund och diskutera ob-tilläggens storlek. Men kvar står väl ändå att om riksdagen bifaller reservationen, kommer inte ens de belopp som fru Theorin redovisat att utgå. Det är det enda jag har sagt. Jag har bara velat upplysa om vilka konsekvenser det får om riksdagen bifaller antingen Alf Petterssons förslag eller reservationen. Jag har inte tagit ställning till beloppens storlek eller gjort någon bedömning av dem, men jag tycker att kammarens ledamöter skall känna till de olika förslagens följder innan de går till votering.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att de av mig nämnda ob-tilläggen inte genomförs, om lagen bibehålles, och det är också det som varit anledningen till mina upplysningar till kammarens ledamöter. Det har nämligen från flera håll påpekats hur väsentliga dessa tillägg är för de handelsanställda. Jag skall kanske inte vara så hård att jag frågar de handelsanställda ute i butikerna i dag om de föredrar antingen ett bibehållande av lagen eller en förhöjning med 3:45 för en timme kl. 12.00 till kl. 13.00 lördag, med 2:30 vardag från kl. 20.00 och då med 4:60 för arbete mellan 20.00 och 22.00. Jag har emellertid den uppfattningen att opinionen ute bland de handelsanställda är för ett bibehållande av lagen och en sådan skärpning som krävts i reservationen.